Herr talman! För att inget skall vara oklart på den här punkten vill jag säga att det står: Inför en naturvårdsgräns. Det står inte i varje detalj att det är Naturskyddsföreningens nuvarande ståndpunkt. Jag tror uppriktigt sagt, Lars Ernestam, att om vi kan föra ett resonemang med varandra i sansade former så kommer vi att finna att vi har mer att lära av det meningsutbytet när det gäller att gemensamt utveckla bästa möjliga form för detta, än av att föra diskussioner på det sätt som Lars Ernestam väljer att göra i dag.
Herr talman! Jag vill förvisso föra diskussionen om miljöfrågorna i anständiga former. Det har vi gjort tidigare under hela mandatperioden, och det kommer vi nu också att göra. Här är det emellertid en konkret frågeställning. Statsrådet säger nu att man kan tolka begreppet naturvårdsgräns litet hur som helst. Statsrådet vet emellertid så väl vad Svenska naturskyddsföreningen avser med naturvårdsgräns.
I början av juni avslog riksdagens majoritet ett motionskrav från folkpartiet om att 1 26 av den produktiva skogsmarken nedanför fjällkedjan skall undantas från skogsbruk. I denna majoritet ingick socialdemokraterna. Litet senare gav samma parti motsatt besked i Svenska naturskyddsföreningens enkät inför valet. Det är angeläget att regeringen nu klargör sin uppfattning.
Den har själv lagt fram ett förslag till naturvårdsgräns som folkpartiet och centern har reserverat sig till förmån för här i riksdagen. Det föreligger fullständigt klara fakta om vad som menas med naturvårdsgräns. Statsrådet sade ja i enkäten och nej i dag.
Avser regeringen att vidta några åtgärder för att uppnå det enprocentsmål regeringspartiet uttalat sig för i Svenska naturskyddsföreningens enkät?

Herr talman! Lars Ernestam har frågat mig om regeringen avser att vidta några åtgärder för att uppnå det enprocentsmål regeringspartiet uttalat sig för i Svenska naturskyddsföreningens enkät, dvs. att 1 20 av den produktiva skogsmarken nedanför fjällkedjan skall undantas från skogsbruk. Roy Ottosson har frågat mig om jag vill medverka till att minst 1 90 av landets produktiva skogsareal avsätts som strikta reservat och när detta mål i så fall kan uppfyllas. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Vad som menas med 1 96 av skogsarealen nedanför fjällkedjan är oklart och beror på hur man väljer att räkna. Om vi räknar in den nu pågående reservatsbildningen av fjällnära urskogar nedanför fjällkedjan, kommer ca 1,5 2 av landets totala skogsareal att vara skyddad. Därmed skulle enprocentsmålet kunna anses vara uppfyllt. Om vi i stället väljer att bortse från den fjällnära skogen och följer de förslag naturvårdsverket presenterat för reservatsbildning av s.k. klass 1 och 2-objekt så innebär det att ca 0,5 90 av skogsarealen nedanför fjällkedjan kommer att vara skyddad när reservatsbildningen är genomförd. Hittills har drygt 80 000 ha produktiv skogsmark skyddats i landet nedanför det fjällnära skogsområdet, vilket utgör ca 0,35 96 av den totala produktiva skogsmarken ilandet. Det återstår en hel del skogsmark att skydda i landet, särskilt i södra och mellersta Sverige. Naturvårdsverket har i sin urskogsinventering redovisat skyddsvärda urskogar. Flera urskogsområden med högsta skyddsvärde kräver insatser för skydd och bevarande. Det är regeringens uppfattning att målet för arbetet med att bevara urskogar skall inriktas på att skydda urskogar i representativa regioner och landskapstyper. För att uppnå detta mål måste ytterligare arealer skyddas. Min uppfattning är att det väsentliga för dagens diskussion inte är huruvida den ena eller andra tolkningen skall gälla. Det viktiga är i stället vår gemensamma önskan att öka arealen skyddad skog så att naturvårdens krav kan tillgodoses. Vi för just nu ingående diskussioner inom regeringskansliet om formerna för hur detta skall ske. Jag hoppas och tror att vi skall nå uppslutning i riksdagen kring våra kommande förslag.

Herr talman! I den enkätsammanställning som vi talade om nyss och som Svenska naturskyddsföreningen för dyra pengar har skickat ut till alla hushåll säger Birgitta Dahl och socialdemokraterna att man ställer upp bakom målet att 1 20 av den produktiva skogsarealen nedanför fjällkedjan skall skyddas från exploatering. Hur tänker sig Birgitta Dahl att det målet skall nås? Hittills har regeringen endast försämrat anslagen till naturvården. Naturvårdsverket rullar ett berg av skyddsbehov framför sig. Ibland sägs det att 500 miljoner behövs, ibland 600 miljoner, för att skydda de objekt som redan är avsatta eller skall avsättas, enligt de inventeringar som nu är gjorda. 40 miljoner anslår regeringen. Folkpartiet har anvisat nära 100 miljoner. Är det år 2050 statsrådet menar att det här målet eventuellt skall uppnås? Pot är ungefär den tid som det kommer att ta, med den takt som regeringen har. Dessutom kommer de aktuella skogarna troligen att vara avverkade då. Birgitta Dahl talar om fjällskogarna. Oavsett hur man räknar är den produktiva delen av fjällskogarna mycket liten, i förhållande till annan skogsareal. Det svar som jag har fått i dag visar att socialdemokraterna har varit lika falska beträffande denna fråga som Naturskyddsföreningen har ställt som beträffande den förra. Det finns tydligen inga planer från socialdemokraternas sida på att ställa upp bakom enprocentsmålet. Folkpartiet har gjort det i sina motioner. Hur tänker socialdemokraterna klara detta?

Herr talman! Jag har ställt frågan om när enprocentsmålet skall uppnås. Löftet är givet i valrörelsen. Jag konstaterar att jag inte har fått något svar. Jag upprepar därför frågan: När skall 1 90 av den produktiva skogsmarken i Sverige skyddas? Det motsvarar ungefär vad som årligen kalhuggs i det här landet, 0,9 90. Dagsläget är att ungefär 0,35 26 av den produktiva skogsmarken är skyddad. Men den marken ligger i huvudsak i norra Norrland, och det är lågproduktiv mark. Detta är inte representativt för landet som helhet. Som föregående talare har påpekat måste man anslå mycket mer pengar för att köpa in sådan mark, om man vill klara denna målsättning. Dessutom: Hälften av den mark som är skyddad i dag är domänreservat utan lagligt skydd. Egentligen är vi nere under 2 Xo beträffande den mark som har ordentligt lagligt skydd. Situationen är mycket tråkig. Min uppfattning är att vi snarare borde komma uppi ett par procent innan vi är inne i nästa sekel. Nuvarande skogsvårdslag gör att en stor del av dessa naturskogar, där en lång rad hotade växtoch djurarter finns, faktiskt kommer att huggas ned, och dessutom ganska snart. Man får nämligen inte hålla gammal skog hur länge som helst, för då går skogsvårdsstyrelsen in och säger att det är överårig skog som måste huggas. Väntar man för länge huggs skogen alltså ner, och då finns det ingenting att skydda, vilket man i så fall kan skylla på senare. Situationen är som sagt mycket tråkig. Jag vill också påminna om att debatten om enprocentsmålet har varit aktuell i snart tio års tid, och det har getts löften många gånger. Alltså skall enprocentsmålet uppnås.

Herr talman! Jag skulle kunna göra det mycket lätt för mig i den här debatten genom att rida på ord, både beträffande Naturskyddsföreningens fråga och beträffande era frågor. Men jag har inte velat göra det. Om vi räknar in den nu pågående reservatsbildningen i de fjällnära urskogarna nedanför fjällkedjan kommer ca 1,5 90 av landets totala skogsareal att vara skyddad. Det motsvaras — detta är faktiska siffror — av 250 000 ha produktiv skogsmark i det fjällnära området. I landet i övrigt är 80 000 ha skogsmark undantagna från skogsbruk av sammanlagt 23 miljoner ha. Vi skulle alltså i och för sig kunna säga att målet redan har uppnåtts. Men vad jag säger i mitt svar är att vi har en högre ambitionsnivå. Vi är mycket medvetna om att det behövs mycket stora belopp för att klara de mål som vi skulle önska klara. Då räcker inte heller folkpartiets hittillsvarande förslag i riksdagen till. Lars Ernestam vet mycket väl att jag mitt under pågående budgetarbete inte kan stå här och diskutera dessa frågor, om jag skall ha någon möjlighet att på ett framgångsrikt sätt se till att dessa intressen tillgodoses. Varför skulle vi inte — det frågar jag nu än en gång — kunna diskutera de här frågorna på ett sakligt sätt? Valet är över, Lars Ernestam!

Herr talman! Valet är över, säger statsrådet. Nu skulle vi alltså vara tillbaka i sakfrågorna. Men för oss i folkpartiet är sakfrågorna lika betydelsefulla i valrörelsen som efteråt. Och här har statsrådet gett ett falskt besked i valrörelsen. Statsrådet vet mycket väl vad Svenska naturskyddsföreningen avser med det aktuella skyddet. Föreningen avser skogsområden över hela landet, från län till län. Hemma i mitt län har vi ett område som heter Kindahöjden, som inte har kunnat bevaras på grund av att det inte finns pengar. Så kan man gå från län till län. Det gäller att bevara produktiv skogsmark över hela landet, och i det avseendet ligger vi mycket lågt i jämförelse med andra länder. Det är väl bra om den här debatten kan medföra att Birgitta Dahl får stöd i budgetarbetet. Det ställer vi gärna upp på. Men det har funnits många år då detta stöd borde ha resulterat i större anslag. Av de 40 miljoner som statsrådet har skall en stor del användas för betalning till staten själv, dvs. domänverket.

Herr talman! Jag noterar att jag inte fick svar på frågan när enprocentsmålet skall uppnås. Självfallet avses produktiv skogsmark nedanför de fjällnära skogarna — någonting annat har inte diskuterats. Som exempel kan jag visa på hur besvärligt det kan vara. Jag kommer från Medelpad. Där kämpar vi i miljörörelsen för att skydda en rad urskogar som håller på att huggas ner, som hotas akut. Där har det praktiskt taget inte alls gått att få loss pengar. Den skog som är skyddad i Medelpad är skyddad genom att SCA, dvs. ett skogsföretag, faktiskt har gett bort skogen utan krav på ersättning. Vi ser i Medelpad hur det ena området efter det andra — närmast Stormyrskogen och därefter Jämtgaven, Vattensjöområdet osv. — hotas. Det är områden där det finns vitryggig hackspett, ugglor och en mängd utrotningshotade växter och djur. De här skogarna faller nu. Gör någonting, för annars händer ingenting med dessa skogar! När skall enprocentsmålet uppnås, Birgitta Dahl?
Herr talman! Era frågor är litet olika formulerade. Naturskyddsföreningen frågar om den produktiva skogsarealen nedanför fjällkedjan, och det gör också Lars Ernestam. Det målet är redan uppnått, men vi nöjer oss inte med det — det är mitt svar. Roy Ottosson frågar på ett annat sätt. Jag måste säga: Vi anstränger oss allt vad vi kan, men jag kan inte ange exakt vilket årtal vi kommer att kunna klara målet. Men jag kan försäkra att vi kommer att göra allt vad vi kan göra

Herr talman! Vi skulle kunna fortsätta den här debatten hur länge som helst. Jag har i dag frågat beträffande två av frågorna i den enkät som har gått ut till alla hushåll. Socialdemokraterna har gett falska besked i båda dessa frågor. Tidigare har en annan ledamot ställt ytterligare en fråga. Svaret blev detsamma. Nästa torsdag skall Birgitta Dahl och jag tala om en fjärde fråga. Jag hoppas att det inte blir på samma sätt då — att vi får den här typen av svar, som innebär att man ger falskt besked i valrörelsen och sedan kommer med undanflykter och andra förklaringar.

Herr talman! Göra allt för att klara ambitionen — det låter mycket bra. Inventeringarna är gjorda sedan flera år tillbaka. Vi vet vilka skogar det gäller, vi vet vilka arter som är hotade. Det finns böcker och kataloger om allt detta. Vad det nu handlar om är alltså att få fram pengarna. Jag kan då ge ett litet tips: Inför miljöavgifter och använd en del av de pengarna! Det är ett sätt att få en snabb finansiering. Miljöfarliga utsläpp skall ju minskas i takt med dessa åtgärder. Enprocentsmålet har drivits aktivt av Svenska naturskyddsföreningen i åtta års tid. Under dessa åtta år har ytterligare en promille av skogen avsatts som reservat. Jag har svårt att hålla med om att det skulle vara att göra allt för att klara ambitionen. Tvärtom gör man det minsta möjliga — det är tyvärr det intryck jag får. Det har inte heller anställts fler människor på länsstyrelsernas naturvårdsenheter för att jobba med de här frågorna. Att vi har skyddad skog beror många gånger på domänverkets välvilja, och det beror på skogsföretagens välvilja när det gäller t.ex. Medelpad, där det är SCA som ser till att det blir någonting över huvud taget. Alltså: När skall vi få en procent av skogen skyddad, som ett första etappmål?
Herr talman! Lars Ernestams påstående att vi inte skulle stå för vad vi har sagt i valrörelsen får icke stå obestritt, för det är falskt. Naturskyddsföreningen har frågat om en procent nedanför fjällkedjan. Det målet är redan med råge uppfyllt. Vi har en högre ambitionsnivå än så. Jag vill också säga till Roy Ottosson att hans sätt att beskriva Naturskyddsföreningens mål överensstämmer i varje fall inte med den fråga Naturskyddsföreningen ställde till oss i valrörelsen.

Herr talman! Ibland kan det vara värdefullt, tror jag, för oss politiker att också erkänna om vi gör fel. Men för Birgitta Dahl går det inte att göra det. Hon säger: Vi skall inte strida om ord. Men är det någon som borde veta exakt vad Svenska naturskyddsföreningen avser med en procent av den produktiva skogsmarken, så skulle det rimligen vara landets miljöminister. Det är, precis som min meddebattör här sade, oerhört långt kvar när det gäller att nå målet en procent av den produktiva skogsmarken över hela landet. Därför är inte det svar som Birgitta Dahl har gett på den här punkten korrekt — liksom inte de svar som gäller de andra frågorna. Den fråga som min meddebattör har tagit upp här flera gånger — om pengarna — är också viktig. Statsrådet hänvisar till budgetarbetet. Men ger man ett sådant här positivt svar i enkäten, så borde man också redan då kunna säga: Vi är beredda att ställa de resurser som erfordras till förfogande.

Herr talman! När det gäller vad Svenska naturskyddsföreningens enprocentsmål egentligen innebär, vill jag säga till Birgitta Dahl att jag själv var med om att konstruera denna målsättning när jag var med i Naturskyddsföreningens skogsgrupp. Jag kan inte begripa annat än att det är helt entydigt vad som avses: Det är den gamla skogsodlingsgränsen som utgör gränsen för vad vi menar med fjällkedjan, och de fjällnära skogarna skall alltså inte räknas över den gränsen. Detta är någonting som har funnits med hela tiden. Men det kan naturligtvis vara bekvämt att blanda ihop siffrorna. Det väsentliga är att det finns massor av hotade naturoch urskogar i Sverige som man känner till mycket väl på länsstyrelserna. Man bara väntar på pengarna för att kunna komma i gång. Pengarna kommer inte, och åren går. Skogsvårdslagen tvingar fram att man hugger ner de här skogarna. Nu upplever vi ett enormt sug när det gäller att få virke till massaindustrin, och det kommer att gå fort om man inte gör någonting ganska snart. Det handlar alltså inte om 40 milj.kr., som regeringen föreslår. Det kanske inte heller räcker med 100 milj.kr., utan det behövs kanske 300 milj.kr. om året för att klara detta. När skall vi få se sådana siffror?
Herr talman! Det senaste inlägget får mig att vilja ifrågasätta om i så fall Naturskyddsföreningen inte vet att de fjällnära skogarna ligger nedanför fjällkedjan, eftersom Naturskyddsföreningens fråga är formulerad som här har angivits. Vi har mycket noggrant gått igenom detta på departementet och med naturvårdsverket. Nu tycker jag fortfarande, herr talman, att det är mindre viktigt att strida om ord. Men eftersom jag blir utsatt för beskyllningen att vi inte har talat sanning i valrörelsen, tycker jag faktiskt att det är viktigt att redovisa underlaget för våra beräkningar. Sedan vill jag hålla med Roy Ottosson om att det inte handlar om 40, 60 eller 80 miljoner utan belopp i klassen flera hundra miljoner kronor om vi skall klara det här behovet. Det var därför som jag tillät mig att säga att inte heller folkpartiet har redovisat förslag till finansiering av det ni säger er vara intresserade av att klara. Jag upprepar vad jag sade i mitt inledande svar: Vi diskuterar nu ingående hur dessa mycket viktiga frågor skall kunna klaras för framtiden, och jag hoppas att vi skall kunna återkomma med en bra lösning.

Herr talman! Jag har varit i riksdagen i sex år, och varje år har jag varit med om att avge reservation till förmån för högre anslag till det här ändamålet. Hade riksdagen beviljat de anslagen, så hade vi kommit mycket, mycket längre än vi kommit i dag. Det är klart att jag också är medveten om att det behövs mer än 100 miljoner. Jag sade ju att det för de mest akuta behoven behövs ungefär 600 miljoner — på områden som vi redan har tagit ställning till. Därför är det orimligt att föra den här diskussionen. Slutligen, när det gäller strid om ord, vill jag säga att jag strider inte om ord. Det är miljöministern som gör det, när hon tycker sig ha hittat en lucka i Naturskyddsföreningens fråga. Det är ju detta som det gäller, och det är därför som jag vill säga: Miljöministern vet så väl vad Svenska naturskyddsföreningen och miljörörelsen menar med en procent av den produktiva skogsmarken.

Herr talman! Det normala, Birgitta Dahl, om man har fått en oklar fråga, är att man frågar frågeställaren först. Vad jag fick veta är att ni inom departementet och inom naturvårdsverket hade tittat noga på den här frågan från Naturskyddsföreningen, när det gäller vad Naturskyddsföreningen menar med skog nedanför fjällkedjan, men tydligen inte frågat hos själva Naturskyddsföreningen vad man menade; det hade ju förenklat saken litet grand. Men det väsentliga är att ser man på södra och mellersta Sverige och mellersta Norrland, finner man att det är mycket dåligt där. Det är alltså oftast under en promille som i dag avsätts som reservat, och det är alltså detta som det egentligen handlar om. När det gäller fjällnära skogar, relativt lågproduktiva, i Norrlands inland — och i norra Norrland — är ju en del sådana skogar skyddade nu. Men hur är det med de verkligt produktiva skogarna? Hur är det med den flora och fauna som är knuten dit? Det är ju där vi har många av de utrotningshotade växtoch djurarterna — hackspettar, ugglor, orkidéer och en del andra växter av intresse. När får vi skydd för dem, Birgitta Dahl?
I valrörelsen har SNF utfrågat partierna i olika miljöfrågor. I frågan om miljölagstiftningen svarade alla partier inkl. regeringspartiet att lagen skall stå i relation till vad naturen verkligen tål. När avser regeringen att detta vallöfte skall vara verkställt, och vilka delmål är uppställda?
Herr talman! Hans Leghammar har frågat mig när vi får en miljölagstiftning som står i relation till vad naturen verkligen tål och vilka delmål som är uppställda. Genom de beslut som riksdagen fattade i våras med anledning av regeringens propositioner om miljöpolitiken och trafikpolitiken inför 1990 talet liksom om miljöförbättrande åtgärder i jordbruket och om en omställning av energisystemet har en fast grund lagts för det fortsatta arbetet med att förbättra vår miljö. Som framgår av den nyligen lämnade regeringsförklaringen kommer all miljölagstiftning att ses över och samordnas. Förslag till en ny naturvårdslag liksom ytterligare skärpningar av miljöskyddslagen kommer att utarbetas under innevarande mandatperiod. Redan i dag finns emellertid en omfattande miljölagstiftning. Jag vill här betona vikten av att denna lagstiftning tillämpas fullt ut. Regeringen har således inom ramen för gällande lagstiftning vid flera tillfällen under senare tid skärpt sin praxis vid tillämpningen av miljöskyddslagen vad gäller både tillstånd och villkor. Utgångspunkten för kommande lagstiftning är att hänsynen till miljön skall ha en framträdande plats och således väga tyngre än hittills inom samhällslivets alla områden. Vid prövningen av miljöfarlig verksamhet är målet att utsläppsnivåerna sänks till vad naturen tål eller helst ännu lägre. Detta synsätt kommer att prägla det lagstiftningsarbete inom miljöområdet som nu har påbörjats inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret, men tyvärr konstaterar jag att miljöministern inte har svarat på min fråga. Regeringens företrädare svarar ofta med vackra ord i ärenden som rör miljön, men när tänker man gå från ord till handling? Miljöministern nämner i sitt svar inte ett ord om när vallöftet skall vara infriat. Jag förväntar mig faktiskt att en tidsplan upprättas för när miljöskyddslagstiftningen skall stå i relation till vad naturen verkligen tål. Blir det under den här mandatperioden eller under nästa? Eller var det bara vackra ord i valrörelsen? Det var faktiskt ett vallöfte.
Prot. 1988/89:9 Herr talman! Vi har två problem att tackla på det här området. Det ena är 13 oktober 1988 att verkligen utnyttja de möjligheter som nuvarande lagstiftning ger. Där pågår ett arbete både med de beslut som regeringen fattar och med de projekt SAG AN som har satts i gång ute i länsstyrelserna. De visar med stor tydlighet att man Byer ningar fr mg tala material hittills inte har utnyttjat möjligheterna så mycket som man skulle kunna göra. Där pågår nu som sagt ett arbete. När det gäller arbetet med att ytterligare skärpa lagstiftningen har jag medvetet avstått från att i dag ange en tidsplan på grund av att jag inte utesluter att vissa saker kan göras mycket snabbt under det närmaste året. Annat kommer att visa sig vara komplicerat, eftersom det är mycket stora olika lagstiftningskomplex som skall sammanföras. Jag åtar mig att återkomma med en detaljerad tidsplan när vi har bättre överblick än den vi hittills har hunnit få. Vad jag nu säger är att vi steg för steg kommer att genomföra de förändringar som är möjliga. Vi kommer inte att försitta någon tid.

Herr talman! Jag ser med tillförsikt på de vackra ord som miljöministern ger mig i svaret. Jag hoppas att det blir mer än vackra ord. Tyvärr har jag alltför ofta sett att det stannat vid vackra ord. Jag har själv överklagat ett ärende i min hemkommun, där konsekvenserna av utsläppen inte stod i relation till vad naturen verkligen tål. Regeringen avslog emellertid mitt överklagande. Jag hoppas att vi slipper sådana förfaranden i fortsättningen och att vi i stället går från ord till handling.

Herr talman! Anita Stenberg har frågat mig om jag vill medverka till att patienter med symptom på biverkningar från dentala material får en seriös bedömning och behandling av sina besvär samt att forskning för att få fram ofarliga tandlagningsmaterial starkt prioriteras. Socialstyrelsen har den 17 maj 1988 beslutat att ge ut allmänna råd om utredning av patienter med symptom som antagits bero på kvicksilverexponering från amalgam samt om användning av amalgam. I råden anges hur patienter med misstänkt kronisk oorganisk kvicksilverförgiftning bör utredas. Den föreslagna utredningsgången innebär att den behandlande läkaren förutom att ta upp patientens anamnes, dvs. uppgifter om patientens hälsotillstånd m.m., låter patienten gå igenom olika provtagningar och undersökningar beroende på symptombilden och misstänkta diagnoser. En seriös bedömning skall således alltid göras. Denna kan ligga till grund för en fortsatt behandling. De allmänna råden kommer successivt att förnyas vartefter ytterligare forskningsresultat kommer fram. | En mycket intensiv forskning pågår för att få fram nya tandersättningsma 61 terial, såväl i Sverige som utomlands. Bl. a. pågår ett utvecklingsprojekt vid centrum för dentalteknik och biomaterial vid den odontologiska fakulteten i Huddinge. Socialstyrelsen har den 17 februari 1988 anordnat en konferens med deltagare från bl.a. Nordiskt institut för odontologisk materialprovning och de odontologiska fakulteterna om utveckling av nya tandfyllningsmaterial. Ett av syftena var att stimulera till ytterligare forskningsoch utvecklingsarbete. Socialstyrelsen utarbetar även för närvarande ett tvärsektoriellt forskningsprogram för att undersöka eventuella effekter av lågdosexponering för kvicksilver. Socialstyrelsens läkemedelsavdelning och tandvårdsbyrå arbetar med att utforma ett rapporteringssystem för tandläkarna när det gäller iakttagelser om biverkningar från tandersättningsmaterial. Även NIOM är inkopplat i detta arbete.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Jag vill poängtera att det inte nog snabbt kan fattas beslut när det gäller de här patienterna. Vi måste ge dem en korrekt diagnos och behandling. De behöver verkligen hjälp med sina stora problem. Detta är ett svårt problem i dag. De här patienterna utgör en stor grupp i ”det glömda Sverige”, som det talades så mycket om i valrörelsen. Jag önskar verkligen att den här gruppen inte skall bli ett glömt Sverige. Det är bra att det satsas på forskning — både pengar och tjänster. När det i dag på förmiddagen i utfrågningen i socialutskottet talades om pengar sade man att det kunde behövas 16 milj.kr. under fyra år. Det motsvarar ungefär vad militären i Sverige gör av med under tre fyra timmar. När det gäller pengar är det alltså fråga om prioritering. När det gäller forskning har man föreslagit att man inom odontologisk forskning skall dra in 25 26. Jag tycker inte att detta går ihop. Vi satsar som sagt oändligt mycket på krigsindustri, och vi kan åka till månen, men det är helt omöjligt att få fram ett ofarligt tandlagningsmaterial som dels tål tuggtrycket, dels kan utvidga sig och dra ihop sig så att det följer den naturliga tanden. Man trodde ju på ett keramiskt material, men det blev tyvärr en besvikelse. Nu måste vi prioritera dessa frågor. Vi kan inte låta patienterna vänta längre med sin värk, sin oro och alla sina besvär. Vi måste bestämma oss för att göra något nu, och därför hoppas jag på socialministerns stöd.

Herr talman! Marianne Jönsson har frågat mig om regeringen avser att företa en översyn av de regler som gäller vid placering i fosteroch fostervårdshem. Olika forskningsoch utvecklingsrapporter visar att familjehemmen i dag ställs inför allt svårare uppgifter. De barn och ungdomar som placeras i familjehem har en svårare problembild än vad som tidigare var fallet. Detta ställer i sin tur krav på att familjehemmen ges ett ordentligt stöd i sitt arbete. I olika sammanhang har påtalats att socialförvaltningarna har svårt att ge det stöd som erfordras. Såväl socialberedningen som förre justitieombudsmannen Tor Sverne har i sina översyner av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga diskuterat dessa frågor. Betänkandena bereds för närvarande i socialdepartementet, och i regeringens kommande proposition om ändringar i LVU kommer familjehemmens situation att tas upp. Jag kan också nämna att regeringen beviljat medel till flera olika försöksoch utvecklingsprojekt som syftar till att stärka familjehemmen. Detta inkluderar även metoder för att göra säkrare bedömningar vid rekryteringen av familjehem. Regeringen har vidare i januari 1988 givit socialstyrelsen i uppdrag att genomföra en utvärdering av socialtjänstlagen. Uppdraget skall bl.a. omfatta en kartläggning av vilka olika former av familjehem som finns för närvarande. Vidare ingår att redovisa det framtida behovet av olika former av familjehem samt förutsättningen att rekrytera familjehem i framtiden. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 januari 1990.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Svaret inger mig vissa förhoppningar om att det kan ske förbättringar och att regeringen har tagit itu med frågan. Det aktuella fall som jag refererar till i min fråga har med rätta upprört alla som värnar om barnens rätt i samhället. Detta visar att kontroll och tillsyn är otillräckliga, och att detta fall kan vara toppen på ett isberg. I alla tider har det funnits barn som har farit illa, men i dag finns inte det sociala nätverk som fanns förr. Den roll som släkt, grannar och faroch morföräldrar hade förr har övertagits av de sociala myndigheterna. Därför är det utomordentligt viktigt att omsorg och tillsyn sker med ansvar och engagemang. Länsstyrelsen i Malmöhus län har uppmanat de kommuner som har barn placerade i det aktuella hemmet att omplacera barnen. Socialstyrelsen som är nästa instans kan ingenting göra, därför att det är kommuner och länsstyrelse som har tillsynsansvaret. Att denna tillsyn inte fungerar visar fallet med Kalmarpojkarna. Enligt uppgift har befattningshavare vid länsstyrelsen i Malmöhus län känt till övergreppen i flera år; fosterfadern har också tidigare polisanmälts. En av pojkarna säger att hans liv är förstört. En annan säger att ingen lyssnar. Gång på gång avslöjas att vuxna inte lyssnar då barn berättar om sina lidanden. Dessa pojkar skulle ha hjälpts till ett bättre liv — det blev precis tvärtom. Enligt omsorgslagen föreligger lagstadgad tillsynsskyldighet vid olika slags placeringar. Är statsrådet beredd att verka för att man vid den översyn som pågår kan få med motsvarande bestämmelser? Jag har personlig erfarenhet av att tillsynslagen fungerar mycket bra vid olika placeringar.
Herr talman! Jag delar den upprördhet som Marianne Jönsson känner inför det som har refererats. Det aktuella fallet är föremål för polisutredning, och jag kan alltså inte yttra mig i ärendet. Med Tor Svernes bearbetning av socialberedningens betänkande, med det förslag till förändrad LVU-lag som vi kommer att få — förslaget är ännu inte berett i departementet — och med det uppdrag som socialstyrelsen har att se över socialtjänstlagen finns det förutsättningar för att det skall bli en bättre tillsynsverksamhet i framtiden.
Herr talman! Jag är tacksam för den ödmjuka inställning som statsrådet har till denna fråga. Vi har som förtroendemän rätt att ta upp sådana här frågor. Debatten skall inte föras genom massmediernas försorg. Det är därför korrekt att vi har kunnat föra den här debatten i kammaren och att jag har fått höra av statsrådet att krafter verkar för att vi skall få en förbättring till stånd. Än en gång: Tack för svaret.

Herr talman! Inger Schörling har frågat miljöoch energiminister Birgitta Dahl varför det inte finns något gränsvärde för strontium i livsmedel. Eva Goés har frågat miljöoch energiminister Birgitta Dahl vilka åtgärder hon ämnar vidta för att informera om de höga cesiumvärden som uppmätts i livsmedel i drabbade områden och om vilka åtgärder som planeras för att minimera intaget av cesium och strontium. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågorna. Jag besvarar frågorna i ett sammanhang. Gränsvärde finns i dag inte för alla främmande ämnen i livsmedel, däribland radioaktivt strontium. När det gäller förekomst av sådana ämnen har myndigheterna möjlighet att ingripa om det behövs och meddela de beslut som erfordras. Något sådant ingripande har hittills inte bedömts vara befogat för strontium. Bakgrunden är att statens strålskyddsinstitut sedan Tjernobylolyckan regelbundet har mätt bl.a. strontiumhalten i mjölk från mejerierna i hela landet, dvs. både från de nedfallsdrabbade områdena och från övriga Sverige. Resultatet av dessa provtagningar har visat på en låg nivå . Skillnaderna mellan uppmätta värden i olika områden har också varit små. Mot den bakgrunden har livsmedelsverket gjort bedömningen att det i dag inte finns något behov av att utfärda ett gränsvärde för radioaktivt strontium. Provtagningar kommer att göras även i fortsättningen så att myndigheterna kan införa föreskrifter om det skulle behövas. När det gäller Eva Goés fråga vill jag inledningsvis säga att det från Prot. 1988/89:9 livsmedelsverket efter Tjernobylolyckan regelbundet har gått ut informa 13 oktober 1988 tion, rekommendationer och kostråd till miljöoch hälsoskyddsnämnder, press, länsstyrelser och intresseorganisationer. I princip är de rekommendationer som gavs ut åren 1986 och 1987 fortfarande aktuella. Livsmedelsverket uppdaterar för närvarande det informationsmaterial som finns. Denna uppdaterade information kommer tillsammans med gällande kostråd att distribueras denna vecka. Kostråden är desamma som för år 1987 och vänder sig framför allt till personer i de drabbade områdena som t.ex. fiskar eller jagar för husbehov eller som äter mycket renkött. I den kommunala servicen till dessa personer i riskområdena ingår också att de ges möjlighet att till en låg kostnad eller kostnadsfritt kontrollera cesiumvärdet i viltkött, insjöfisk, bär, svamp och egenodlade produkter.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Till att börja med vill jag tala om de fortsatta mätningarna. Såvitt jag vet har t.ex. SGAB:s flygmätningar av cesiumhalten stoppats. Man kan alltså inte statistiskt jämföra vad som skedde 1986 med vad som sker i dag. När det gäller strontium känner jag mycket väl till det som jordbruksministern säger om strontiumhalten i mjölk. Vi får inte glömma att strontium tas upp i benen hos djur. I halvfabrikaten kommer även sådant material med i maten. Min fråga handlade inte bara om detta. Den handlade om vilka mätningar som har gjorts beträffande cesium, strontium och plutonium. Jag har krävt att en informationsfolder skall delas ut till hushållen, där alla dessa mätningar redovisas. Jag frågade dessutom på vilket sätt man planerar att minimera intaget av cesium och strontium, speciellt hos barnen som är ett växande släkte. Jag kommer själv från Västernorrland, Härnösand närmare bestämt. Vi som bor där blev mycket drabbade, men vi glömdes bort på grund av att myndigheterna inte hade resurser. De gick i stället till Gävleborgs län och till kossorna som skulle släppas ut på grönbete i Sydsverige. Våra barn blev utsatta för mycket markstrålning. Jag skrev redan då till Mats Hellström och krävde att barnen i vårt område skulle få den minst radioaktiva födan. Jag ansåg därför att vi borde få mjölk från ett annat distrikt. Men det godtogs inte, på grund av att man inte kunde skicka mjölk mellan mejeriernas områden. Man kan så att säga skicka Tjernobyl över gränserna, men mjölk kan man inte skicka längre sträckor! Jag anser inte att jag har fått svar på mina frågor om vad som planeras för att minimera intaget. Det finns mätutrustningar ute i kommunerna, säger jordbruksministern. Ja, hade inte miljöpartiet funnits så hade inte de utrustningarna funnits heller, eftersom vi själva fick bidra med att köpa mätutrustning i Härnösand. För skams skull inköpte kommunen i oktober månad en egen mätutrustning.

Herr talman! Också jag tackar jordbruksministern för svaret, även om det inte var det svar jag hade önskat mig. För cesium finns ju ett fastställt gränsvärde för livsmedel. Det är i och för sig ingen garanti att det skulle vara ofarligt att äta det som ligger under gränsvärdet, men det är i alla fall en deklaration av cesiumhalten som ger människor möjlighet att själva ta ställning till vad de vill äta. Att gränsvärde eller deklaration av strontium saknas är helt orimligt. Strontium har betydligt längre biologisk halveringstid än cesium och stannar alltså i kroppen, i skelettet, i decennier. Även låga halter av strontium är därför mycket farliga. Att strontium ansamlas i benvävnaden är också mycket allvarligt och speciellt, som Eva Goés sade, för barn, som bygger upp sin benstomme. Men det är också i benvävnaden som röda och vita blodkroppar produceras, och störningar i den produktionen kan göra att immunförsvaret försvagas och kan fördärvas för resten av livet. Det finns all anledning att misstänka att det finns lika stora och besvärande koncentrationer av strontium som av cesium 137. De svenska markerna och jordarna är mycket kalciumfattiga, vilket gör att de lätt tar upp strontium. En kraftig ansamling av strontium i det svenska ekosystemet är därför mycket trolig. Och då, herr jordbruksminister, räcker det inte att som livsmedelsverket har gjort grunda sin bedömning att det inte finns behov av gränsvärde för strontium enbart på provtagning av mjölk. Detta anser jag helt förkastligt. Som Eva Goés sade används benmjöl i de förädlade livsmedlen, och det är ju just i ben som strontium tas upp. Därför borde det i första hand mätas.
Herr talman! Eva Goés tycker inte att hon har fått svar på frågorna. Det finns emellertid ingenting i hennes fråga om hur man skall mäta vid en analys. Jag svarar gärna på sådant också, men det står inte alls i frågan. Däremot gällde frågan hur man skall minimera intaget. Jag vill då hänvisa till den kostrådsbroschyr som jag nu håller upp, där sådana frågor diskuteras. Jag säger ju också att livsmedelsverket går ut med en ny information, så aktuell som i denna vecka, som jag hoppas skall tillfredsställa inte bara Eva Goés utan också de oroliga människor som har behov av information, speciellt i de områden som är drabbade. Det är självfallet viktigt att man från myndigheternas sida följer upp detta med information, inte bara direkt efter olyckan utan också nu, flera år efteråt. På den punkten tror jag vi har precis samma ambition. När det gäller vad Inger Schörling sade om mätningar av strontium står det i hennes fråga att strontium har mätts i mycket liten omfattning — det är den utgångspunkt frågeställaren har. Som jag har antytt i mitt svar är det faktiskt så att SSI tar stickprov från mejerierna varannan månad, och i de särskilt drabbade områdena varje månad. Jag tycker därför inte man kan hävda att strontium har mätts ”i mycket liten omfattning”. Detta är en aktivitet som pågår kontinuerligt. Det är mot bakgrund av den lilla skillnaden mellan de nedfallsdrabbade områdena och andra områden som livsmedelsverket har gjort bedömningen att man inte behöver gå in med speciella föreskrifter. Men man kommer att fortsätta sina mätningar, och det är självfallet viktigt. Skulle man i framtiden, mot bakgrund av de fakta som Inger Schörling lägger fram här eller någonting annat, finna att det finns skäl, så skall man självfallet gå ut med föreskrifter. Det har jag ju också sagt i mitt frågesvar. Slutligen någonting som Inger Schörling tog upp på nytt — möjligen en petitess: Såvitt jag förstår är det så att strontiums halveringstid faktiskt är något kortare än den för cesium 137, inte längre som det sades i frågan.

Herr talman! Jag säger som jag sade den 15 maj i Härnösand: Vi kräver att få alla fakta på bordet för att själva få ta ställning. Vi vill inte bara ha kostråd. Vi vill ha kartorna från flygkarteringar. Vi vill veta vilka strontiummätningar som har gjorts. Vi vill ha en internationell jämförelse — och en sådan finns. Den finns vid Lunds universitet och vid Umeå universitet. Vi kräver att man snarast sanerar marker och sjöar och att man ser till att samerna får anslag så att de kan stödutfodra sina renar. Vi kräver ren föda och rent kött.

Herr talman! Jordbruksministern säger att man gör mätningar på mjölk ganska ofta, inte sällan som jag hade skrivit i min fråga. Ja, men det är ju helt otillräckligt att mäta strontium i mjölk. De kossor vars mjölk man mäter har ju gått på marker som är kalkade. Det blir alltså inte samma upptag av strontium som på de kalkfattiga jordarna, där vilt finns t.ex. Man måste mäta i alla livsmedel, inte bara mjölk. Sedan måste man skilja på vilken typ av halveringstid man talar om. Jag talade om den biologiska halveringstiden, och den är betydligt längre för strontium än för cesium. Fortfarande står min fråga kvar: Varför finns inget gränsvärde för strontium i livsmedel? Mot bakgrund av det jag nu har sagt tror jag att det är uppenbart att det verkligen finns ett stort behov av utökad provtagning med avseende på strontium.
Herr talman! Till Eva Goés vill jag säga att glädjande nog — med tanke på att det här är mycket allvarliga frågor — är en rad av de krav som Eva Goös ställer fram såsom nya sådant som vi sedan länge gör, exempelvis stödutfodring av renar. Vi satsar ordentliga resurser på att hjälpa renhjordarna och samerna i det avseendet. Såvitt jag förstår har man på myndigheterna, bland dem som i detta avseende utgör vår forskningsexpertis, ansett att mjölk är en bra indikator att välja, eftersom strontium följer kalcium. Just mot den bakgrund som Inger Schörling nämnde, effekterna på ben osv., har man gjort den bedömningen att mjölk är en bra indikator. Har Inger Schörling uppgifter som visar någonting annat, vore det naturligtvis bra om myndigheterna fick ta del av dem.

Herr talman! Paul Ciszuk har frågat mig vilka möjligheter jag ser att vi får behålla den s.k. byråslakten i väntan på bättre modeller. Det Paul Ciszuk avser med ”byråslakt” är den möjlighet som fortfarande finns i vissa kommuner att låta besikta kött vid köttbesiktningsbyråer. Långt vanligare än byråbesiktning är numera att slakt och besiktning sker vid kontrollslakteri. Besiktningen vid kontrollslakteri är betydligt mer omfattande än besiktningen vid köttbesiktningsbyrå, bl.a. sker en besiktning av de levande djuren före slakt, vilket inte sker vid byråbesiktning. Som jag tidigare aviserat kommer jag att föreslå regeringen att för riksdagen framlägga förslag till en skärpt kontroll av kött i den proposition om livsmedelskontroll som nu förbereds i jordbruksdepartementet. Förslaget innebär bl.a. att möjligheterna till byråbesiktning i princip kommer att upphöra. En viktig del av regeringens offensiva glesbygdspolitik är en ökad lokal vidareförädling av bygdens råvaror. De nya bestämmelserna skall därför anpassas så att de inte motverkar den lokala utvecklingen i fråga om gårdsslakt och renslakt. Behovet av slaktmöjligheter på de gårdar som själva säljer sina produkter till konsumenterna måste också kunna tillgodoses. Under en omställningsperiod bör den nuvarande byråbesiktningen kunna godtas som köttbesiktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Jag måste säga att jag har fått ett mycket bra svar. Det är sakligt och har ett starkt innehåll. Men i slutet av svaret säger statsrådet: ”Under en omställningsperiod bör den nuvarande byråbesiktningen kunna godtas som köttbesiktning.” Jag skulle naturligtvis gärna se att det stod ”måste” i stället för ”bör”. Regeringen har ju aviserat, och det är mycket glädjande, att man vill satsa på den alternativa odlingen. Men den alternativa odlingen innebär inte bara växtodling, utan här spelar också djuren en mycket viktig roll. Dessa får en förnyad roll. Vi får en mer decentraliserad djurhållning. Vidare säger reglerna för lantbruket på berörda gårdar att djuren skall hanteras bättre och att slakten skall ske på ett bättre sätt. Vi måste således undvika transportstressen och den stress som förekommer vid själva slakten som en följd av den stora anhopningen av djur. När det gäller hemslakten har man naturligtvis också problem. Men vad som behöver åstadkommas här är någon form av tillvaratagande av fördelarna med hemslakt och kontrollslakt. Det svar som jag nu har fått är sådant att det skulle kunna resas många — Prot. 1988/89:9 följdfrågor. Men jag hoppas att vi i stor utsträckning får tillfälle att ta upp 13 oktober 1988 dem när propositionen om dessa saker kommer. En fråga vill jag dock ställa här: Kommer den ambulerande slakten att kunna inrymmas i kontrollslakteriverksamheten? Det måste väl ändå bli rätt mycket av en ambulerande slakt, om man skall ta hänsyn till de saker som så riktigt framhålls i svaret. Jag avser då detta med de lokala behoven.

Herr talman! På sikt tror jag mycket väl på målsättningen att ha en bättre kontroll av kött — också beträffande levande djur — och att den här verksamheten kan ske i sådana former att man inte motverkar alternativ odling, lokala initiativ, småslakterier och gårdsslakt. Vi är således helt överens om att det här gäller att hitta ett vettigt system. Svaret på följdfrågan är att vi självfallet skall försöka se till att ambulerande slakt passas in i kontrollslakteriverksamheten.

Herr talman! Carl Frick har frågat mig vad regeringen avser att göra för att se till att dricksvatten befrias från risken att innehålla jordbruksgifter. Regeringen ser mycket allvarligt på jordbrukets miljöproblem och på rapporterna om bekämpningsmedel i dricksvatten. Det är oacceptabelt att det förekommer sådana kemikalier i vårt dricksvatten. Livsmedelsverket har nyligen skärpt reglerna på detta område och deklarerat att påvisbara halter av bekämpningsmedel inte får finnas i dricksvatten. De lokala miljöoch hälsoskyddsnämnderna har fått klara direktiv om hur de kan och skall agera, om bekämpningsmedel påträffas i dricksvattentäkt eller om spridning av bekämpningsmedel sker på sådant sätt att förorening av dricksvattentäkt kan befaras. Miljöoch hälsoskyddsnämnderna kan också med stöd av lagen om kemiska produkter i det enskilda fallet meddela förbud mot användande av kemiska bekämpningsmedel, om man anser det nödvändigt för att förhindra skada på människor eller på miljön. De regler som gäller på området är således mycket stränga. Livsmedelsverket har för innevarande budgetår fått ytterligare medel anvisade för att förstärka resurserna för dricksvattenfrågor, vilket understryker det allvar med vilket regeringen ser på detta. När det gäller målet att till år 1990 ha halverat bekämpningsmedelsanvändningen i jordbruket, det s.k. halveringsprogrammet, är det de ansvariga myndigheternas bedömning att det avsedda målet kommer att kunna nås i tid. Det är dock viktigt att understryka att detta bara är ett etappmål. Myndigheterna har i september i år fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheterna att gå vidare för att ytterligare minska användningen av kemiska bekämpningsmedel.

Herr talman! Jag ber att få tacka så mycket för jordbruksministerns svar. Det är ett intressant svar. Jordbruksministern säger att det inte får finnas påvisbara halter av bekämpningsmedel eller jordbruksgifter i dricksvatten. Man är ju inne på att införa många s.k. lågdosmedel. Det skulle alltså betyda att bekämpningsmedel och jordbruksgifter måste förbjudas — i enlighet med miljöpartiets program. Vi hoppas att jordbruksministern instämmer i detta krav. Dessa medel är ju så svåra att påvisa, och det är därför som man vill använda dem. I svaret står det att miljöoch hälsoskyddsnämnderna i det enskilda fallet kan meddela förbud mot användning av kemiska bekämpningsmedel, om man anser det nödvändigt för att förhindra skada på människor eller på miljön. Ja, det är precis vad det hela handlar om. Sådana här medel skadar alltså både människor och miljö. Därför borde miljöoch hälsoskyddsnämnderna omedelbart få tillstånd att meddela förbud mot användning av dessa medel. De är avgjort skadliga för både människor och miljö. Medlen används ju dessutom i sin egenskap av gifter — alltså för att ta död på saker och ting i naturen. Vi vet att medlen förstör. Vi vet att människorna far illa av dessa gifter, och vi vet att dessa gifter finns hos oss människor. Min fråga till jordbruksministern är därför: Är jordbruksministern beredd att ge direktiv om att dessa medel omedelbart skall förbjudas, eftersom de faktiskt är till skada för både människor och natur? Beträffande halveringsprogrammet vill jag framhålla att det upplevs som litet aningslöst när man påstår att det aktuella målet kan nås inom avsedd tid. Tre femtedelar av tiden har nu gått, men faktum är att gifterna i det svenska jordbruket har ökat. Jag skulle vilja se litet mera handlingskraft på detta område, som ett bevis på att det verkligen går att klara det uppsatta målet. Jag tror absolut inte att det är möjligt. Tack för ordet!
Herr talman! När det gäller möjligheterna att införa förbud är det redan i dag så, att det inte behövs några ytterligare bestämmelser eller uttalanden från vår sida. Om bekämpningsmedel skulle påträffas i en dricksvattentäkt eller om bekämpningsmedel skulle spridas så, att förorening av en dricksvattentäkt kan befaras, kan miljöoch hälsoskyddsnämnderna — som sagt — redan nu ingripa och lokalt förbjuda användningen av bekämpningsmedel. Det gäller sådana bekämpningsmedel som är tillåtna på andra håll i landet. På den punkten finns det alltså helt klart möjligheter att agera, vilket livsmedelsverket nu har uttalat sig om. Beträffande lågdosmedlen är det riktigt att debatten i hög grad handlar om möjligheterna att göra analyser. Man anser att det är möjligt att analysera och spåra dessa medel. Kemikalieinspektionen har krävt att det ansvariga företaget senast vid årsskiftet 1988-1989 presenterar en bättre metod i detta avseende. Dessutom har kemikalieinspektionen sagt att man kommer att överväga att återkalla godkännandet av de två lågdosmedel som är aktuella, om inte företaget i fråga kan visa på en godtagbar metod. När det gäller halveringsprogrammet rent allmänt kan jag säga att vi ofta har överläggningar med myndigheterna och att vi regelbundet får deras värdering av hur programmet löper. Man har gjort bedömningen att det uppsatta målet bör kunna nås till 1990. Men detta är icke den avgörande frågan, utan det viktiga är på vilket sätt vi går vidare med detta efter 1990 samt att vi ytterligare minskar användningen av bekämpningsmedel — utöver det program som just nu löper. Också här har myndigheterna fått direktiv.

Herr talman! Jag delar jordbruksministerns uppfattning, att en halvering bara är ett etappmål. Slutmålet måste ju vara att alla sådana här gifter försvinner från våra ekosystem. Det är fullständigt absurt att, för att öka livsmedelsproduktionen, tillföra maten gifter. Det gäller inte bara maten utan även marken, luften och vattnet. Det kan inte vara en rimlig politik. Det är förvånansvärt att det under så lång tid har fattats demokratiska beslut som innebär att vi faktiskt förgiftar oss själva. Det är någonting som måste upphöra i detta land och det ganska snart. Det är intressant att det anses möjligt att analysera lågdosmedlen. De har tagits fram just därför att de inte skall kunna analyseras, men om det går är det bra. Min tro är att det är dags att förbjuda dem med omedelbar verkan.

Herr talman! Ingvar Karlsson i Bengtsfors har frågat mig om den nuvarande lagstiftningen tillåter differentierade fällavgifter. I samband med antagandet av den nya jaktlagen beslutade riksdagen att länsstyrelsen skall få avgöra hur stora fällavgifter som skall tas ut i det egna länet. Avgiftens storlek skall enligt beslutet självfallet grundas på en bedömning av hur stort medelsbehovet är för att täcka ersättningarna och bidragen för viltskadorna i länet. Frågan om att differentiera fällavgifterna inom ett län har inte berörts i samband med riksdagsbeslutet. Någon sådan differentiering har hittills inte heller skett. Något uttryckligt hinder mot differentierade avgifter finns dock inte enligt gällande regler. Regeringen har i april 1988 tillkallat en särskild utredare för att se över ersättningsbestämmelserna vid vissa viltskador. Vidare har, såsom redovisades i årets budgetproposition, en tvåårig försöksverksamhet startats med bidrag för omplantering av skog som skadats av älg. I båda fallen berörs frågor som har att göra med fällavgifternas storlek och användning.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på frågan. Det är ett ganska klart svar, som visar att lagstiftningen medger differentierade avgifter. Jag tog upp frågan därför att fällavgiften i Älvsborgs län höjdes från 400 kr. till 700 kr., vilket var en kraftig höjning. Detta väckte ganska stor avsky i vissa delar av Dalsland, av den anledningen att det där utgår knappt några ersättningar alls för skador. En utredare arbetar nu med frågan, och om han kom fram till att fällavgiften skulle vara lika stor i hela landet kunde utjämningen kanske bli större. Det står i lagstiftningen att åtgärder skall vidtas för att ersättning skall utgå. En åtgärd skulle kunna vara att avskjutningen ökas i de områden där skadorna är stora. I t.ex. Älvsborgs län har det utgått ganska stora summor till små områden. Man kan fråga sig om det är riktigt att stora delar av fonden går till just dessa områden, men jag förmodar att pengarna delas ut på ett korrekt sätt. Enligt lagstiftningen skall alltså åtgärder vidtas, och frågan är om åtgärder har vidtagits, när så stora belopp kan utgå som i vissa fall har utgått.

Herr talman! Ingvar Eriksson har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag om en ensidig svensk avveckling av gränsskyddet inom livsmedelsområdet. Ingvar Eriksson har därvid hänvisat till en rapport om jordbruksstödet från Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO, vilken är en expertgrupp inom finansdepartementet. Svaret är nej. En ensidig svensk avveckling av gränsskyddet föreslås inte heller i den rapport från utredaren Gunnar Wetterberg, ESO:s huvudsekreterare, som Ingvar Eriksson hänvisar till. Regeringen har inte tagit ställning till förslagen i rapporten, som nu närmast kommer att remissbehandlas.

Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Svaret på min fråga är nej, men sedan kommer det en liten brasklapp, där det sägs att regeringen inte har tagit ställning till förslagen i rapporten, som nu närmast skall remissbehandlas. Rapporten har på de flesta håll uppfattats så, att den har en inriktning som skulle leda till att just gränsskyddet är i stor fara. En stark oro sprids också i landet bland jordbrukets folk men också bland alla dem som vill se en levande landsbygd även i framtidens Sverige. Orsakerna till denna oro är flera. Dels gäller det denna rapport, som presenterades offentligt i går, vari bl.a. föreslås en lång rad åtgärder som kommer att få olyckliga konsekvenser för jordbruket. Dels gäller det en annan rapport, från statens forskningsanstalt. Båda dessa rapporter kan ses som ett grundskott mot dagens jordbruk. Regeringens politik under senare år på jordbrukets område och även den politik som aviseras i regeringsförklaringen från förra veckan ses tillsammans med dessa båda rapporter som ett hot mot landsbygden och livsmedelstryggheten i Sverige. Herr talman! Dagens gränsskydd utgör i huvudsak ett skydd mot ren dumpning av utländsk överproduktion på den svenska marknaden. Inte i något annat land står priserna på den s.k. världsmarknaden i relation till de verkliga produktionskostnaderna. Mot den bakgrunden vore en ensidig avveckling av det svenska gränsskyddet olycklig. Det kan ses som en dödsstöt mot den svenska livsmedelsproduktionen. Jag hoppas verkligen att jordbruksministern är medveten om de negativa effekter som detta skulle innebära för natur och landskapsmiljö. Jag vill fråga jordbruksministern om han är beredd att med kraft verka för att konsekvenserna inte blir sådana. Det skulle komma att äventyra livsmedelsproduktionen och göra Sverige beroende av en olycklig import.
Herr talman! Ingvar Eriksson talar om den oro som sprids ute i landet. Jag måste då säga, att om han inte vill bidra till att sprida en obefogad oro skall haniinte heller felaktigt ange vad som står i olika rapporter. I den rapport som han hänvisar till föreslås inte någon ensidig svensk avveckling av gränsskyddet. Därmed faller Ingvar Erikssons frågor.
Herr talman! Det står inte i rapporten, säger jordbruksministern. Men rapporten har tolkats på detta sätt av en ganska bred press, därför att farhågorna inte är så oväsentliga som jordbruksministern tycks tro. Det är en verklig oro ute i landet. Jag är själv beredd att medverka till att det förs en saklig debatt om framtidens jordbruk och att de risker som denna oro kan innebära därmed inte tas. Vi har all anledning att gemensamt arbeta på ett sådant sätt att människor inte skräms upp så som nu har skett. Det talas t.o.m. om att jordbrukare kan komma att gå i konkurs genom den politik som föreslås i denna rapport. Jag skulle med tillfredsställelse hälsa om jordbruksministern verkligen tog avstånd från rapporten. Den är orealistisk, och den kommer inte att kunna ligga till grund för en ny positiv jordbrukspolitik i Sverige i framtiden.
Herr talman! Jag tackar för Ingvar Erikssons uttalande att han vill föra en saklig debatt om jordbrukspolitiken. Jag tror precis som Ingvar Eriksson att jordbrukspolitiken och bönderna är bäst betjänta av att det förs en sådan debatt. Jag menar också att vi här i riksdagen har fört en saklig debatt på detta område under den gångna perioden. Vi har också kunnat bli överens i riksdagen om viktiga förändringar t.ex. när det gäller jordbrukets miljöproblem, där det varit ganska små skillnader mellan partierna när vi väl har kommit fram till att i samtalsgrupper och på annat sätt behandla de frågor om vilka beslut skall fattas i riksdagen. Jag hoppas att vi i samma konstruktiva anda som under den hittillsvarande perioden skall kunna föra den diskussionen här. Det är alldeles riktigt att ingen är betjänt av en osaklig debatt.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för det här beskedet. Jag tar det som ett löfte för framtiden att några äventyrligheter i den riktning som kan befaras med tanke på det framlagda förslaget inte kommer att inträffa.

Herr talman! Paul Lestander har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att tillmötesgå kraven på ett slopande av fettvaruavgifterna. I bakgrunden till frågan hänvisas till ett enskilt fall rörande ansökan om avgiftsbefrielse för norskt margarin. Detta enskilda fall gäller ett beslut av statens jordbruksnämnd som har överklagats till den svenska regeringen. Ärendet är således föremål för beredning i jordbruksdepartementet, varför jag inte nu kan kommentera frågan.

Herr talman! Artigheten bjuder mig att först tacka jordbruksministern för svaret, men dess innehåll är verkligen inte så mycket att tacka för. Mats Hellström borde väl som chef för jordbruksdepartementet ha någon åsikt om huruvida det är viktigt att fettvaruavgiften slopas, och det är närmast den åsikten som jag efterlyser. Länsstyrelserna i Norrbottens län, handelskamrarna i Norroch Västerbotten och de kommuner som har tillfrågats vill att ett sådant slopande sker till förmån för en ökning av handeln på Nordkalotten. Länsstyrelsen i Norrbottens län skulle också vilja att man införde lättnader på bär och grönsaker för att öka handeln med dessa och för att bredda turistströmmarna. Denna bakgrund är mycket viktig, men av svarets innehåll kan man få det intrycket att det här enbart rör sig om ett enskilt ärende. Ett slopande av fettvaruavgifterna har dock en ganska stor regionalpolitisk betydelse. Mot den bakgrunden borde Mats Hellström ha en åsikt om vad som bör ske i detta avseende. Norrbottningarna vill för sin del ha ett slopande av fettvaruavgifterna.

Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förhindra att vad han kallar regeringens sparnit resulterar i indragning av tullstationen i Västervik. Låt mig då inledningsvis upplysa om att i 1987 års reviderade finansplan redovisades att regeringen inför varje avtalsrörelse skulle klargöra vilket totalt utrymme för lönekostnadsökningar som ansågs föreligga för den statliga sektorn. Varje kostnadsökning över denna ram skulle mötas med effektivitetsoch produktivitetshöjande åtgärder eller besparingar. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag. 1988 års statliga avtal kom att slutas på en nivå som översteg den av regeringen fastställda utgiftsramen med en procentenhet. I enlighet med fattade beslut har detta medfört att samtliga statliga löneanslag har reducerats med motsvarande belopp. Jag förmodar att det är detta Agne Hansson åsyftar med uttrycket sparnit. Generaltullstyrelsen har i en skrivelse till regeringen begärt att regeringen beslutar om nedläggning av tullkamrarna i Eskilstuna, Uppsala och Kristianstad. I skrivelsen har generaltullstyrelsen också redogjort för andra tänkbara åtgärder för att åstadkomma den beslutade besparingen, däribland en avbemanning av tullstationen i Västervik. Regeringen har genom beslut den 6 oktober 1988 avslagit den del av skrivelsen som regeringen skall besluta om, nämligen nedläggningen av tullkamrarna. Frågan om hur den eftersträvade rationaliseringen skall åstadkommas måste därför lösas av generaltullstyrelsen. I likhet med vad som gäller för andra statliga myndigheter är det generaltullstyrelsen som har till uppgift att fatta de beslut som i en prioritetssituation är mest lämpade.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

Om de av avtalsrörelsen föranledda besparingarna skulle leda till en nedläggning i Västervik, tycker jag att finansministern bör ge ett klart besked hur regeringen ser på detta. En nedläggning skulle få svåra följder för ett område som Västerviks kommun, som redan är svårt drabbat och som har regionalpolitiska problem till följd av att befolkningsunderlaget har sviktat under en rad av år. Vi har i Västervik svårt att förstå att just tullstationen i ett så utsatt område som Västervik skulle behöva stryka på foten, om avtalsrörelsen inte gått efter regeringens ritningar. Det vore mycket värdefullt, med tanke på den satsning som kommunen gjort för att öka hamnverksamheten och för att befästa Västervik som sjöfartsort, att få ett besked från regeringen att den inte är beredd att lägga ned tullstationen i Västervik.
Herr talman! Jag undrar om Agne Hansson har följt den konstitutionella debatten i vårt land det senaste halvåret och har noterat de anklagelser om ministerstyre som har framförts, att man ställt krav på statsråds avgång och begärt klara gränsdragningar mellan myndigheternas ansvarsområden, enskilda ministrars ansvar och uppgifter samt regeringens uppgifter. I och för sig vore det i linje med den underbara brist på konsekvens som ibland kännetecknar ledamöter av denna kammare att Agne Hansson å ena sidan kräver att absolut boskillnad skall råda mellan ämbetsverkens ansvar och regeringens men å andra sidan samtidigt kräver att regeringen övertar generaltullstyrelsens ansvarsområde. Agne Hansson var dock så oklar i sin framställning att jag inte riktigt vet vad han avser. Låt mig göra klart att det här är fråga om generaltullstyrelsens arbetsuppgifter. Om Agne Hansson menar att de skall övertas av regeringen, begär då en ändring av grundlagen på denna punkt, så att vi kan utföra den arbetsuppgiften. Är det däremot fråga om regionalpolitiska insatser — om Västerviks ekonomi i grunden raseras på grund av att en tullkammare försvinner — kommer regeringen att ta det ansvar som ankommer på den och göra de insatser som behövs.
Herr talman! Jag begär inte att finansministern skall ta över generaltullstyrelsens uppgifter, men tullverket säger sig ju behöva 650 milj.kr. i ökade resurser för att klara den verksamhet som det nu bedriver. Den viljeyttring som jag här begär är att regeringen är beredd att, för den händelse att tullverksamheten i Västervik inte kan klaras, tillskjuta ytterligare resurser. Jag delar uppfattningen att de statliga verken måste spara och göra prioriteringar, men detta skall inte ske på ett sådant sätt att det drabbar utsatta områden.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig hur regeringens beslut att avslå Norrtälje kommuns ansökan om extra skatteutjämningsbidrag överensstämmer med riksdagens tidigare ställningstagande om förhållandet mellan statlig och regional skatteutjämning. Jag vill då erinra om att finansutskottet i sitt betänkande om den kommunala ekonomin bl.a. anfört följande med anledning av regeringens förslag till ändringar i skatteutjämningssystemet: ”Den totala skattekraften i Stockholms län ligger emellertid väsentligt högre än i övriga delar av landet. Medelskattekraften i Stockholms län uppgår till 121 96 vilket är mycket högre än för något annat län i landet. Det ter sig därför rimligt att använda den höga skattekraften i Stockholmsregionen för utjämningen inom detta område. Det inomregionala skatteutjämningssystem som för närvarande tillämpas inom Stockholmsregionen innebär en omfördelning av resurser till bl.a. Norrtälje, Botkyrka och Upplands-Bro. Utskottet förutsätter att detta inomregionala system utvecklas och anpassas till de förändringar som föreliggande förslag innebär. Utskottet vill för dessa kommuner också hänvisa till möjligheterna att ansöka om extra skatteutjämningsbidrag.” Vad beträffar ansökningar om extra skatteutjämningsbidrag bereds dessa av den parlamentariskt tillsatta skatteutjämningsnämnden som är regeringens rådgivande organ i skatteutjämningsfrågor. Vid prövningen av de inkomna ansökningarna, som uppgick till 120 för år 1989, görs en bedömning av resp. kommuns bidragsbehov mot bakgrund av den samlade kommunalekonomiska situationen i kommunen. I underlaget för denna bedömning ingår ändringar i skatteoch bidragssystem och andra förhållanden som påverkar kommunens ekonomi. Skatteutjämningsnämndens förslag innebar att bl.a. Norrtälje kommuns ansökan om bidrag inte tillstyrktes. Jag fann inte anledning att frångå nämndens förslag.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min fråga, men jag är självfallet inte nöjd, eftersom svaret egentligen hänvisar till ett förhållande som jag inte har åberopat i min fråga, nämligen generella förändringar i det statliga skatteutjämningssystemet. Min fråga föranleddes av de förändringar som sker till följd av en ändrad utbotaxering. Riksdagen konstaterade år 1986 att man övergångsvis bör ta särskild hänsyn till de kommuner som ligger utanför skatteutjämningssystemet och som fått ett mera påtagligt skattebortfall när man slopade utbotaxeringen. För Norrtälje kommun rör det sig om ett bortfall av 10-11 milj.kr. i skatteintäkter. Det är då frågan om förhållandet mellan statlig och inomregional skatteutjämning blir intressant. Skatteutjämningsnämnden har nämligen i sina beräkningar utgått från att man till följd av de övergripande förändringarna av det statliga skatteutjämningssystemet kommer att genomföra ett förslag till förändrade regler för den regionala skatteutjämningen i Stockholms län. Man har med hänsyn till detta avslagit kommunens framställning. Om man går tillbaka till grunderna för riksdagens beslut om den inomregionala skatteutjämningen, som alltså regleras av en särskild lagstiftning, sägs det i regeringens proposition år 1977 att den inomregionala skatteutjämningen inte bör ersätta den statliga skatteutjämningen utan utgöra ett komplement till denna. Otvivelaktigt innebär detta ställningstagande att man med utgångspunkt från ett väntat förslag om förändringar i regional skatteutjämning inte anser att Norrtälje kommun skall få ersättning för bortfallet till följd av ändrad utbotaxering. Jag finner detta orimligt, herr finansminister, och upplever att det strider mot vad som låg till grund för riksdagens beslut om den inomregionala skatteutjämningen.

Herr talman! Martin Olsson har frågat mig om regeringen avser att framlägga förslag innebärande att folkpensionärer med låga pensioner får rimliga marginalskatter och marginaleffekter. Jag är väl medveten om de höga marginaleffekter som kan förekomma för vissa pensionärer. Det är min ambition att försöka dämpa dessa effekter. Jag avser att inom kort återkomma till dessa frågor och då föreslå vissa ändringar i dessa avseenden.

Herr talman! Jag ber att först få tacka finansministern för svaret på frågan. Knappast några andra kategorier i vårt samhälle har så höga marginalskatter och marginaleffekter som folkpensionärer med låg pension som försöker skaffa sig litet inkomster utöver pensionen. Marginalskatten är ca 60 90 och bortfallet av KBT är ungefär 30 70. På viss del av besparingarna kan marginaleffekten på ränteinkomsten bli över 200 90. Vid tre olika tillfällen under förra riksmötet redovisade jag dessa frågor och krävde förändringar. Genom regler straffar samhället mycket hårt dem som haft låga inkomster och därför har låg pension men som trots detta har lyckats spara ihop en slant till ålderns dagar. Sparsamhet bestraffas i stället för att uppmuntras. I pengar betalar dessa folkpensionärer enligt en uppgift från finansministern i ett frågesvar till mig i våras nästan en miljard kronor extra i skatt. Det är ett slags extra förmögenhetsskatt. Som jämförelse kan nämnas att den totala förmögenhetsskatten i vårt land enligt budgeten uppgår till 2,4 miljarder kronor. Att reglerna är orimliga inser alla som tar del av resultatet av dessa regler. Förslaget från LO om att stimulera pensionärer att arbeta vidare några år efter uppnådd pensionsålder aktualiserar också vikten av att pensionärer med låga eller ganska låga pensioner får en rimlig marginalskatt och marginaleffekt så att även de finner det lönande att försöka öka sina inkomster. I svaret sägs att förslag skall komma innebärande en dämpning av effekterna, och finansministern lovar att inom kort återkomma till dessa frågor. Jag vill fråga om detta att dämpa effekterna endast innebär att nuvarande regelsystem i princip bibehålls men att man t.ex flyttar upp förmögenhetsgränserna för avtrappning av det extra avdraget. Om dessa principer bibehålls skulle det endast betyda att man kanske sänker den enorma marginaleffekten på drygt 200 26 något. Det är inte tillfredsställande. Jag hoppas att finansministern är överens med mig om att det nuvarande systemet ger orimliga effekter och att det behövs en radikal förändring för att även folkpensionärer med låg pension skall få rimliga marginaleffekter. Det måste vara en strävan liksom det är en allmän strävan att åstadkomma låga marginalskatter i vårt samhälle.

Herr talman! Margit Gennser har frågat mig om jag avser att ompröva systemet med tullförrättningsavgifter till följd av kritik från Västtyskland, inte minst för att öka vår EG-politiks trovärdighet. Det av riksdagen antagna systemet med tullförrättningsavgifter har nu varit i kraft i snart ett år. I enlighet med vad skatteutskottet uttalat bör en uppföljning av avgiftens tillämpning göras. Detta arbete utförs för närvarande av generaltullstyrelsen. Regeringen får därefter ta ställning till eventuella ändringar.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Det är mycket viktigt att snabbt få klarhet i frågan om tullförrättningsavgifterna. Västtyskarna ser dessa avgifter som handelshinder och har uttalat att de minskar den svenska EG-politikens trovärdighet. Jag hade därför hoppats att få ett mera positivt och rakt svar som visade att finansministern verkligen hade insett att det gäller en mycket allvarlig fråga. Vi moderater var mycket kritiska när tullförrättningsavgifterna infördes därför att vi inte tycker att man skall ta ut avgift för myndighetsutövning. Ytterligare en fråga hänger ihop med denna, och det är tullens budgeteringsbekymmer. Man vill inskränka servicen också fastän man sade tvärtom när man införde tullförrättningsavgifterna. Även på den punkten har västtyskarna riktat mycket stark kritik mot Sverige. För att inte förleda finansministern att begå grundlagsbrott— det är mycket allvarligt — formulerar jag min följdfråga så här: Avser finansministern att verka för att tullservicen vidmakthålls på nuvarande nivå och att detta sker snabbt och effektivt? Finansministern har ju visst inflytande här i landet.
Herr talman! Eftersom Margit Gennser räddar mig från konstitutionsutskottets klor skall jag svara: Naturligtvis. En så välformulerad målsättning för vårt arbete med tullverket skall vi naturligtvis försöka uppnå.
Herr talman! Det är roligt att se att man när man visar omtanke om sin medmänniska får bra svar. Nu hoppas jag att finansministern använder allt sitt inflytande för att vi skall slippa tullförrättningsavgifterna eller för att de skall utformas så att de verkligen står i överensstämmelse med EG:s normer.

Herr talman! Ivar Franzén har den 4 oktober 1988 framställt en interpellation om den kommunala beslutanderätten i fråga om slutlig förvaring av utbränt kärnbränsle. Interpellanten är förhindrad att motta svaret den 7 november 1988. Jag avser därför att besvara interpellationen den 8 november 1988.
Herr talman! Agne Hansson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta för att stävja fusket med statliga bostadslån. I en rapport som den dåvarande bostadsstyrelsen lämnade till regeringen i juni i år redogörs för en efterhandsgranskning av 359 ombyggnadsobjekt som fick slutligt lånebeslut under år 1983. Granskningen hade föregåtts av stickprovsoch specialkontroller av ytterligare 369 ombyggnadsobjekt, också de främst ur 1983 års årgång. Dessa stickprovskontroller företogs under budgetåren 1983 85. Om ett bostadslån felaktigt har betalats ut på grund av oriktiga uppgifter från sökanden, kan det utbetalda beloppet återkrävas. Regeringen skärpte redan våren 1984 de lånesökandes ansvar för uppgifternas riktighet. Samtidigt stärkte bostadsstyrelsen kostnadsgranskningen vid låneprövningen. Bostadsstyrelsen har därefter under en följd av år fått särskilda medel för att kontrollera de utbetalningar som hänför sig till tiden före dessa åtgärder. Det är resultatet av dessa kontroller som nu redovisats. Frågan om det i dessa fall finns sådana inslag av fusk att återkrav kan riktas mot låntagarna prövas nu i ett antal fall av regeringen. Åtgärder har alltså redan vidtagits för att stävja missbruk av statliga lån och subventioner till ombyggnad. Dessa åtgärder har också redovisats till riksdagen, bl.a. i 1984 års budgetproposition. Jag vill dock understryka att allt måste göras för att undvika att felaktigheter begås vid fördelningen av lån och bidrag. Om det behövs, är jag beredd att föreslå ytterligare skärpningar i fråga om kostnadskontrollen, utöver vad som redan genomförts. De fall som Agne Hansson här tar upp hänför sig emellertid till tiden före de skärpningar i fråga om låneprövningen som jag nu har redovisat. De kan därför inte tas som bevis för att den kontroll som nu utförs är otillräcklig.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. I och med det avlämnade svaret har Ulf Lönnqvist för första gången tagit till orda här i kammaren i den nya uppgiften som bostadsminister. Jag vill gärna hälsa honom välkommen på den nya posten. Det är många, viktiga och svåra problem som väntar på lösningar genom hans insatser. Jag utgår ifrån att vi i det här sammanhanget kommer att få mycket med varandra att göra, och det ser jag fram emot. Ännu mer kommer vi naturligtvis att få med varandra att göra om ingenting händer eller om beskeden från regeringen blir vaga. Jag vill inte påstå att jag i det här fallet fått ett vagt besked från bostadsministern. I svaret görs en redovisning av den kontrollskärpning som har gjorts. Dessutom uttalar bostadsministern att han är beredd att ytterligare skärpa kontrollen, om det skulle vara befogat. Det tycker jag är bra. Vi är från flera synpunkter överens om att fusk inte är försvarbart. Men svaret borde kanske ytterligare förtydligas; det saknas en bit. Det kan ju finnas olika orsaker till fusk, och det kan göra att man inte bara behöver skärpa kontrollen — lånereglerna kan vara krångliga och besvärliga. Jag skulle önska ett besked också om huruvida regeringen är beredd att se över lånereglerna, om det skulle visa sig att det också där finns orsaker till att det fuskas.
Herr talman! Jag vill tacka Agne Hansson för de vänliga orden. Jag hoppas också att det skall bli ett bra meningsutbyte och ett meningsfullt samarbete mellan riksdagen och regeringen i de viktiga bostadsfrågorna. Om det skulle visa sig att fusk kan stävjas inte enbart genom kontrollåtgärder utan även genom en ändring av bestämmelser finns det anledning att göra de behövliga korrigeringarna. Jag tror att Agne Hansson och jag är ganska överens i den här frågan.
Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för det ytterligare förtydligandet. Jag tycker att det är viktigt att vi från ansvarigt håll kan ge beskedet att det är bättre att det blir rätt från början än att man skall behöva hålla på och kräva tillbaka pengar i sådana fall som det nu kan bli fråga om. Det måste bli klara, enkla låneregler, och det måste finnas ett ansvar, som kan utkrävas, för att de reglerna följs, så att det inte fuskas. Det är oerhört angeläget. Jag tackar än en gång för de besked jag här har fått.
Herr talman! Ylva Johansson har frågat mig vilka åtgärder som jag tänker vidta för att snabbt göra fler bostäder tillgängliga för alla dem som står i bostadsköer, av vilka många är ungdomar. Jag delar Ylva Johanssons uppfattning att den nuvarande situationen på bostadsmarknaden, särskilt i storstadsområdena, är allvarlig. Bostadsbristen drabbar särskilt de unga som är på väg in på bostadsmarknaden. Därför är det väsentligt att bostadsbyggandet är tillräckligt omfattande. T år kommer ca 47 000 lägenheter att börja byggas. Det är också viktigt att de ungas behov av små lägenheter kan tillgodoses. Detta sker inte automatiskt. För att stimulera kommunerna att både i nyproduktionen och beståndet ta fram bostäder som kan efterfrågas av unga har riksdagen beslutat om ett särskilt ungdomsbostadsstöd till de kommuner som har brist på bostäder lämpliga för unga. Erfarenheterna från de kommuner som tagit sitt ansvar för de ungas situation genom att utnyttja detta stöd är mycket goda. Det är angeläget att fler kommuner tar initiativ på detta område. Riksdagen har också på förslag av regeringen beslutat om en ny lag om kommunal bostadsanvisningsrätt som ger kommunerna stora möjligheter att få tillgång till bostadslägenheter för förmedling. Det ankommer nu på kommunerna att utnyttja denna möjlighet som infördes den 1 januari 1988. Utöver dessa åtgärder som redan är vidtagna kommer jag att närmare analysera förutsättningarna för att genom restriktioner på annat byggande ytterligare öka bostadsbyggandet i områden med brist och därefter utan dröjsmål återkomma till riksdagen med förslag. I dagens bristsituation är det väsentligt att alla tillgängliga lägenheter ställs till bostadsmarknadens förfogande. Jag har därför givit en grupp inom bostadsdepartementet i uppdrag att utreda om de många övernattningslägenheterna i våra storstäder kan användas till permanentbostäder. Detta kan kanske möjliggöras om kommunerna för att underlätta för företag med behov av övernattningslägenheter bygger särskilda s.k. lägenhetshotell. Detta är i enlighet med de åtgärdsförslag som regeringen presenterade i årets budgetproposition i den samlade redovisningen av ungdomsfrågor. Arbetsgruppen skall vidare se över de regler som syftar till att förhindra att bostadslägenheter används för kontorsoch andra ändamål. Gruppen skall arbeta snabbt och redovisa sina förslag före årsskiftet. Jag avser också att inom kort lämna tilläggsdirektiv till bostadsrättsutredningen att pröva ändringar i bostadsrättslagstiftningen som bl.a. syftar till att förbehålla bostadsrättslägenheter för fysiska personer.

Herr talman! Jag vill tacka bostadsministern för svaret på min fråga. Det är ett svar som jag på flera sätt tycker är positivt. Jag ställde frågan därför att bostadssituationen i allt fler kommuner är ohållbar, och för många ungdomar är situationen katastrofal. Bakom varje anonymt könummer i bostadsförmedlingarnas register gömmer sig en människa och hennes livssituation. I Storstockholm består bostadskön av närmare 65 000 människor som inte ens har ett andrahandskontrakt eller är trångbodda. Det är människor som inte har någon bostad. Jag är därför glad att bostadsministern delar min uppfattning att den nuvarande situationen är allvarlig. Jag och många andra bostadslösa hoppas att den arbetsgrupp som nu skall göra en utredning angående de många övernattningslägenheterna i storstäderna kommer att presentera ett förslag som innebär att de bostadslägenheter där ingen är mantalsskriven skall gå till bostadsförmedlingen. Den förhoppningen är också i linje med Hyresgästföreningens krav. Jag tycker att det är bra att bostadsministern bedömer att flera olika åtgärder behöver vidtas för att snabbt få fram ytterligare lägenheter. Läget är akut och, som bostadsministern själv säger, alla tillgängliga lägenheter måste ställas till bostadsmarknadens förfogande. Med tanke på att den nya lagen om kommunal bostadsanvisningsrätt endast tillämpas i sex kommuner i dag undrar jag om bostadsministern är beredd att vidta några tvingande åtgärder för att göra så att de bostadslägenheter som är lediga blir tillgängliga för bostadsförmedlingarnas köer.

Herr talman! Ylva Johansson, den nya lagen har varit i kraft sedan årsskiftet. Det är en ganska kort tid. Jag tycker. att det är rimligt att kommunerna får en chans att börja tillämpa lagen. Men om kommunerna inte är beredda att göra detta, så att vi inte får den effekt som den nya lagen möjliggör och som både Ylva Johansson och jag hoppas på och förväntar oss, finns det anledning att överväga andra åtgärder.

Herr talman! Skall jag tolka detta svar som att bostadsministern är beredd att vidta lagstiftande åtgärder om det visar sig att kommunerna inte använder sig av denna lag?

Herr talman! Med hänvisning till en av den 30 juni 1988 beslutad ändring av bestämmelserna om den garanterade räntan för nybyggda småhus avsedda för uthyrning har Agne Hansson frågat mig vilka motiv regeringen har för att ge ändringen i nybyggnadslåneförordningen retroaktiv verkan. Bakgrunden till ändringen var en skrivelse från bostadsstyrelsen, där styrelsen fäste regeringens uppmärksamhet på att gällande bestämmelser gjorde det möjligt för den som bygger ett egnahem åt sig att få 2,35 40 garanterad ränta i stället för 4,9 26 genom att formellt låta ett av honom bildat handelsbolag äga huset. Det bedömdes som oacceptabelt att inte avsedda och klart orimliga effekter av lånebestämmelsernas utformning får stå kvar under den tid som ett sedvanligt ikraftträdande skulle ha medfört. Det måste också ha framstått som uppenbart för de lånsökande att effekten inte var avsedd, eftersom det krävdes en särskild juridisk konstruktion, vars enda syfte var att kringgå de villkor som enligt riksdagen skall tillämpas för lån till egnahem.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret som jag faktiskt blev litet konfunderad över. Jag har begärt att få motiverat varför denna ändring har gjorts retroaktiv, dvs. ändringen skall gälla även för sådana lån som har beviljats men inte utbetalats. Det ena motivet som jag har kunnat finna är att man från regeringens sida egentligen inte kunde förutse följderna av ändringen av lånebestämmelserna vi har. Det andra motivet skulle vara att den lånsökande borde själv förstå att det hela är så orimligt att man inte ens skulle behöva göra några kalkyler. Jag tycker att det är svaga motiv för att genomföra en sådan ändring. Dessa lånebeslut är i praktiken avtalsöverenskommelser mellan två parter. Denna ändring blir alltså ett klart avtalsbrott, även om det naturligtvis är vissa orimliga konsekvenser i innehållet. Staten har alltså beviljat ett lån under vissa förutsättningar, reglerna ändras och det blir betydande ökande kostnader för den enskilde — kanske 15 000 till 20 000 kr. för en bostad. Denna ryckighet är en oerhört besvärande situation. Den har varit bekant sedan en lång tid tillbaka. Jag skulle vilja veta om regeringen och den nya bostadsministern är beredd att ge besked om att det nu är slut på denna ovisshet och ryckighet.

Herr talman! Jag utgår ifrån att bostadsutskottets ordförande Agne Hansson delar min bedömning att såväl på detta område som det vi tidigare diskuterade skall alla former av fusk och kringgående av bestämmelser motverkas och åtgärdas. I denna fråga är det att säga att ändringen gjordes därför att bolagets ägarskap inte ändrar på möjligheterna för den egentliga ägaren av huset att tillgodogöra sig underskottsavdragen på samma sätt som om bolagets ägare själv ägde huset. Det är också att säga att det kan inte rimligen hävdas att de låntagare som berörs har utsatts för en orättvisa, eftersom regeländringen inte leder till att de får ett sämre räntebidrag än det som de rätteligen skulle ha haft. Man kan alltså säga att juniändringen snarast är ett klarläggande av det som redan gäller. Sedan är det så att räntebidrag inte regleras genom avtal utan genom offentligrättsliga regler.

Herr talman! Jag delar bostadsministerns bedömning, att reglerna skall vara klara så att det inte skall gå att fuska, och man skall inte heller kunna kringgå dem. Men vad har bostadsministern att säga t.ex. till en juridisk person som har beviljats ett lån med de givna villkoren? Upphandling har skett och avtal slutits med entreprenörer, och så ändras då villkoren på ett sådant sätt att de årliga kostnaderna ökar med mellan 15 000 och 20 000 kr. Det är klart att det är en helt förändrad situation för en sådan byggare, även om man kan ha uppfattningen att kalkylerna har byggts på orimliga lånevillkor, som egentligen regeringen och ingen annan har författat. Vad har bostadsministern för besked att ge i en sådan situation? Jag tycker inte att det är rimligt att laborera med retroaktiv verkan i lagstiftningen.
Herr talman! Det som finns att säga sade jag i mitt förra inlägg, och det är jag beredd att upprepa: Denna låntagare har inte utsatts för en orättvisa, eftersom regeländringen inte leder till att han får ett sämre räntebidrag än det han rätteligen skulle ha haft eller det som tillkommer andra egnahemsägare.
Herr talman! Men den garanterade räntan ändras ju, och upptrappningen fördubblas i tiden. Det kan väl ändå inte vara samma ekonomiska förutsättningar för ett lån vid de två tillfällena, före ändringen och efter ändringen. Där förstår jag inte bostadsministern, om jag skall vara ärlig.
Herr talman! Eftersom Agne Hansson och jag är överens om att man icke skall kringgå de regler som gäller, är det väsentliga i det här sammanhanget att den som har berörts icke får sämre villkor än vad han rätteligen skulle ha haft, om de av riksdagen fastställda bestämmelserna fått gälla.
Herr talman! Men nu var det ju på det sättet, herr bostadsminister, att det fanns andra regler i författningen vid lånets beviljande, och det var detta som kalkylen byggdes på. Det är klart att den som bygger måste gå på den författning som finns, även om han i bakhuvudet kanske kunde ana att regeringen menat någonting annat, trots att det inte stod i författningen. Det kan väl ändå inte krävas av en låntagare eller en byggare att han skall tro att det som står i lånereglerna betyder någonting annat än vad som står där. Det är den fattade bokstaven han har gjort byggets kalkyl på.

Herr talman! Birgit Friggebo har frågat mig när det, som hon uppfattat det, socialdemokratiska vallöftet från år 1982 att bygga 47 000 lägenheter per år skall uppfyllas. Svaret på Birgit Friggebos fråga är: I år. När den socialdemokratiska regeringen trädde till år 1982 stod byggbranschen allvarligt försvagad efter en lång följd av år av tillbakagång. Det fanns då uppemot 40 000 tomma lägenheter, som hushållen inte hade råd att bo i. Den långsiktiga bostadsförsörjningsplaneringen var körd i botten. Kommunerna vågade, av rädsla för att stå med ännu fler tomma lägenheter, inte ta fram nya projekt. 12 960 av byggnadsarbetarkåren stod utan arbete. Regeringen insåg att man i den svåra situationen måste slå vakt om byggsektorn så att den kunde klara de behov vi långsiktigt har i landet. Därför sattes stimulanser in direkt för att bryta nedgången. Ett exempel från bostadssektorn är ROT-programmet. Under de socialdemokratiska regeringsåren, och med den ekonomiska politik som har förts, har Sverige återhämtat sig. De löntagare som under åren 1976-1982 förlorade en månadslön i reallön har åter fått ökade realinkomster. Efterfrågan på bostäder och på byggnadsindustrins tjänster i allmänhet har därför stigit snabbt och med stor kraft. De outhyrda lägenheterna är borta. De hari stället ersatts av bostadsbrist. Samtidigt har bostadsbyggandet ökat kraftigt. Enligt planoch bostadsverkets uppskattning kommer omkring 47 000 bostäder att börja byggas under år 1988. Det är viktigt att ökningen fortsätter också under år 1989.

Herr talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Även om ”omkring 47 000 bostäder” troligen betyder snarare under än över 47 000, är ändå den nye bostadsministern att gratulera till att uppnå det som den förre ministern har jobbat med i sex år och misslyckats med. Alla minns 1982. Ett av de mest centrala löftena i den socialdemokratiska valkampanjen var att öka byggandet med 5 000 lägenheter från 42 000, alltså till 47 000. Olof Palme lovade i nästan vartenda tal att socialdemokraterna skulle få i gång ekonomin genom att bygga bostäder. Det är alltså inte bara så som Ulf Lönnqvist försöker göra troligt här, att jag personligen skulle ha uppfattat detta som ett löfte. Det finns skriftliga bevis. Socialdemokraterna hann inte mer än in i kanslihuset, så minskade bostadsbyggandet drastiskt, och botten nåddes 1985, då det byggdes 27 500 lägenheter. Det här betyder att socialdemokraterna har snuvat sina väljare, som trodde på löftet, på nästan 70 000 lägenheter. Dessutom har under de här åren en behövlig bostadsreserv om ca 40 000 lägenheter mer eller mindre försvunnit. Det vet varje person som sysslar med bostadsmarknaden, att man måste ha ett lager för att marknaden skall fungera. Socialdemokraterna har alltså ingenting att slå sig för bröstet för. Här står de med ett bortfall på ca 100 000 lägenheter. Det går inte att med kvirr om de borgerliga åren bortförklara att socialdemokraterna har legat under de borgerliga årens byggande vartenda år. De som lider av det är de bostadslösa.

Herr talman! Nedgången i bostadsbyggandet tog verklig fart under de år som Birgit Friggebo hade ansvaret för detta område. I takt med att de ekonomiska förutsättningarna för människor blev allt sämre sjönk också deras möjlighet att efterfråga bostäder. Detta var. den viktiga och intressanta följden och resultatet av de borgerliga regeringsåren, såsom de kunde avläsas när vi tog över. För oss gällde det att försöka vända denna nedåtgående utveckling. Det fick man göra dels genomaatt sätta in insatser på ombyggnadsområdet, dels genom att successivt öka bostadsbyggandet. Under perioden 1983-1988 kommer vi i Sverige att sammanlagt ha färdigställt ungefär 210 000 nya lägenheter. Om man till dem lägger de 40 000 tomma, som var arvet efter Birgit Friggebo, innebär det att under sexårsperioden i runt tal en kvarts miljon nya bostäder har ställts till bostadsmarknadens förfogande. Detta betyder i medeltal 40 000 lägenheter per år. Vi kommer att fortsätta ansträngningarna för att på olika sätt stimulera bostadsbyggandet. Jag har sagt i ett tidigare frågesvar här i dag att det kan betyda att vi får styra över resurser från annat byggande till bostadsbyggande. Vi tycker nämligen att det är mycket väsentligt att komma till rätta med bostadsbristen. Det kan vi bara göra om vi får ordentlig fart på byggandet.
Herr talman! Det intressanta är ju det löfte som gavs i 1982 års valrörelse då man med den kännedom man hade om situationen lovade att man omedelbart skulle öka med 5 000 lägenheter per år upp till 47 000 lägenheter. Nu försöker Ulf Lönnqvist att tillgodoräkna sig dels det byggande som ägt rum under de sex åren, dels de 40 000 tomma lägenheter som försvunnit och säger att det tillförts 40 000 lägenheter per år. Ministern får gärna tillgodoräkna sig de tomma lägenheterna. Det betyder i varje fall att man varje år under dessa sex år har legat under den tillförsel som skedde under de borgerliga åren. Det intressanta är det löfte som gavs och som har svikits fullt ut. Jag fick inte något svar på min fråga, den som de bostadslösa nu ställer sig: När skall de få ett eget fast kontrakt? Vad har bostadsministern för svar att ge dem? Man kan inte hänvisa till att kommunerna har ansvaret, som det brukar heta. Vad socialdemokraterna gjort är ju att regeringen gav ett löfte centralt för hela Sverige.

Herr talman! Det vi lovade i valrörelsen 1982 var inte i första hand att öka nyproduktionen av bostäder. Målet måste i stället vara att söka stoppa den nedgång som man då kunde registrera. Det var vad vi sade i valrörelsen, och nog har vi stoppat nedgången, nog har vi vänt den till en positiv utveckling. Vi kommer att fortsätta våra ansträngningar att öka bostadsbyggandet på ett sådant sätt att vi kan lösa den akuta bristsituation som finns i många av Sveriges kommuner. Det kommer vi att kunna göra om vi kan fortsätta att driva en ekonomisk politik som är så framgångsrik som den vi haft under de gångna åren. Den har gjort att människor ånyo har möjlighet att efterfråga en bostad. Det är det första och viktigaste kriteriet för att man skall kunna öka byggandet. Det är dessa insatser för ett intensifierat bostadsbyggande som vi skall fortsätta. Då har människor anledning att se framtiden an med tillförsikt också på bostadsområdet.
Herr talman! Jag noterar att bostadsministern inte vill ge något svar på min fråga och till de bostadslösa. Vi får hoppas att det är slut på denna typ av löften ifrån socialdemokraterna. Ulf Lönnqvist vet ju att det är bara dumheter som han säger. Han talar mot bättre vetande när han säger att socialdemokraterna i valrörelsen 1982 skulle ha sagt att de skulle hejda nedgången och att de sedan har brutit den. De lovade 5 000 fler lägenheter omedelbart. Vad som hände var att byggandet gick ned drastiskt från 42 000 till 37 000, sedan ned till 34 000 och därefter ned till 27 000, varefter det så småningom vände.

Herr talman! Rolf L Nilson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att tillmötesgå kraven på att den marinekologiska forskningen skall få finnas kvar vid universitetet i Lund. Sven-Olof Petersson har frågat miljöoch energiministern hur frågan om ett havslaboratorium i södra Östersjön utreds. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Regeringen uppdrog den 8 oktober 1987 åt universitetsoch högskoleämbetet att lämna förslag till hur ett system med baslaboratorier för marin naturvetenskaplig forskning i landet skulle organiseras. Regeringen uppdrog också den 28 juli 1988 att i samband härmed beakta vad jordbruksutskottet vid behandling av propositionen om miljöpolitiken inför 1990-talet anfört om bl.a. den marina forskningens resurser. UHÄ har ännu inte redovisat detta uppdrag. Något förslag om att den marinekologiska forskningen i Lund skall läggas ned föreligger således inte i utbildningsdepartementet. Av naturliga skäl har UHÄ heller inte redovisat något förslag med anledning av det riksdagsbeslut som Sven-Olof Petersson hänvisar till. Jag har därför ännu inte haft anledning att ta ställning till de frågor som Rolf L Nilson och Sven-Olof Petersson tar upp. Enligt vad jag inhämtat kommer UHÄ:s förslag att föreligga inom kort. Med hänsyn till miljösituationen i haven är marinekologisk forskning ett mycket viktigt forskningsområde. Därför är det angeläget att finna en organisation som på bästa sätt utgör ett stöd för verksamheten. Det är med detta som utgångspunkt som vi kommer att behandla och ta ställning till UHÄ:s kommande förslag.

Herr talman! Jag får börja med att tacka utbildningsministern för svaret. Det är riktigt att det inte finns något förslag om att lägga ned den marinekologiska forskningen vid Lunds universitet. Problemet är att marinekologin i Lund inte berörs i UHÄ:s utredning om marina institut, men den berörs av denna utredning. Utredningen talar om satsning på tre marina institut i Sverige: i Umeå, Stockholm och Göteborg, anknutna till universiteten där. Den forskning och undervisning som bedrivits vid Lunds universitet nämns bara i förbifarten på ett ställe där det sägs att man möjligtvis skall kunna utnyttja de kunskaper och erfarenheter som finns i Lund. Detta har av flera skäl väckt oro i Lund. Den marinekologiska forskningen arbetar där med små resurser. Den är till 100 26 externfinansierad, och den lever i lånade lokaler. Man räknar med att om satsningarna görs vid dessa tre marina institut så kommer de fasta tjänsterna att hamna där. Det kommer att ge en forskaroch kompetensflykt. Den kompetens som finns i Lund riskerar att splittras. På sikt skulle konsekvensen kunna bli att forskningen upphör i Lund. Detta måste knyta an till de samhällsintressen, de lokala och regionala intressen, som är kopplade till den här forskningen och manifesterade i rapporterna om förgiftningen av Öresund. Den lokala kännedomen finns i Lund. Det manifesterades i ett folkligt engagemang i den stora demonstrationen den 4 september då 10 000 helsingborgare var ute på gatorna. Jag vill fråga om utbildningsministern är beredd att se till att den matematisk-naturvetenskapliga fakulteten i Lund får de ekonomiska resurser som gör det möjligt för den att satsa på den här forskningen och att leva vidare och utvecklas.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret på den fråga som jag ställde till miljöoch energiministern. Jag hade givetvis hoppats att svaret på frågan skulle ha varit av en annan lydelse och haft ett annat innehåll, kanske ett mera positivt innehåll än vad nu var fallet. Riksdagen har vid åtskilliga tillfällen behandlat detta ärende om ett havslaboratorium. Senast skedde det i samband med jordbruksutskottets betänkande 1987/88:4. Utskottet bedömde att ett Östersjölaboratorium skulle kunna göra väsentliga insatser, framför allt i vad gäller det kustnära fisket. Utskottet förordade således att ärendet skulle utredas vidare, men att det inte skulle ta resurser från redan befintliga laboratorier. Vi vet i dag att en lång rad förändringar av miljöförhållandena i Östersjön har observerats. Dessa förändringar har skett mycket drastiskt under de senaste decennierna. Detta gäller exempelvis skador orsakade av bl.a. utsläpp av svårnedbrytbara gifter, liksom påverkan av nedfall från luften. När det gäller Sveriges matfisk, kommer 80 26 av fisken från Östersjön. Den ojämförligt största mängden kommer från den södra delen. Yrkesfiskare har under de senaste åren fått allt sämre fångster, och därmed också sämre utkomstmöjligheter. Våra kunskaper om havsmiljön och påverkan av densamma är alltför begränsade. Därför måste vi givetvis intensifiera forskningen. Skall jag tolka statsrådets svar på min fråga så att vi kommer att få havsforskning till sydöstra Sverige och att den kan komma att bli kopplad till och bli en del av den högskola som nu kommer att startas i Blekinge?

Herr talman! Jag skall medge att jag har uttryckt mig försiktigt, eftersom jag inte har den slutliga lydelsen av universitetsoch högskoleämbetets förslag. Jag har emellertid förstått att i de underremisser som universitetsoch högskoleämbetet har inhämtat, bl.a. från universiteten i Göteborg och Lund, så understryker man starkt betydelsen av ett samarbete. I yttrandet från Göteborgs universitet framhålls bl.a. att man förutsätter att den marina forskning och undervisning som för närvarande förekommer i Lund skall fortsätta, på minst nuvarande nivå. Göteborgs universitet, som skall få ett av de tre baslaboratorierna, förutsätter vidare att som en konsekvens av att marin forskning i södra Sverige får ett adekvat stöd, skall Lund ges en specifik roll i det marina institut som föreslås bli förlagt till Göteborgs universitet. Det jag nu sagt hoppas jag antyder att Lunds universitet kommer att ha en viktig roll att spela i den marinekologiska forskningen.
Herr talman! Det andra svaret som utbildningsministern gav var betydligt mera positivt än det första. Jag får tacka för detta svar.
Herr talman! Jag bara noterar att min fråga inte fick något svar i statsrådets anförande här i kammaren. Jag förutsätter emellertid att sydöstra Sverige, som är den mest framträdande delen av vårt land i vad gäller fisket och fiskets utveckling, kommer att få sådana resurser att vi även framgent kan se Östersjön som ett levande hav och kan ta till vara de naturtillgångar och de naturrikedomar som fisken utgör i denna del av vårt land.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig när regeringen avser att lägga propositionen om ett nytt anslagsoch styrsystem för högskolan. En allmän utveckling av formerna för budgetering och styrning av hela den statliga verksamheten pågår för närvarande. Regeringens allmänna överväganden i denna fråga har redovisats i kompletteringspropositionen och behandlats av riksdagen i våras. Avsikten är att ett nytt system skall träda i kraft successivt under budgetåren 1991 94. Genom de redovisningar av de kommande förändringarna som gjordes i kompletteringspropositionen klarlades i sina huvuddrag vad som kommer att gälla också för verksamheten inom högskolan. Förändringarna innebar att önskemål, som sedan länge uttryckts från företrädare för högskolorna, kommer att bli tillgodosedda. Det gäller bl.a. de förbättrade förutsättningarna för mer långsiktig planering, som de treåriga budgetperioderna kommer att medföra. Det gäller också t.ex. den ökade rörlighet som ligger i den nya anslagstypen ramanslag. Ökad uppmärksamhet skäll ägnas åt uppföljning och utvärdering av att den statliga verksamheten möter högt ställda krav. För högskolan, vars hela verksamhet — Prot. 1988/89:9 går ut på att svara för hög kvalitet i forskning och högre utbildning, kan inte 13 oktober 1988 heller detta vara annat än positivt. Det nya statliga budgetsystemet måste givetvis preciseras och konkretise é ras för högskolesektorn. Med de besked i huvudfrågorna, som gavs genom och styrsystem för högkompletteringspropositionen, har regeringen gjort bedömningen att presenskolan tationen av vad som skall gälla särskilt för högskolan kunde anstå över sommaren.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det utgör ett nytt egendomligt inslag i ett ärende vars handläggning har varit mycket egendomlig. Det började för snart fyra år sedan när statsrådets företrädare Lena Hjelm Wallén meddelade riksdagen att man i utbildningsdepartementet hade dragit i gång ett arbete för att ge högskolan ett nytt anslagssystem. Statsrådet återkom själv ett år senare och meddelade att arbetet pågick. Så småningom fick vi en proposition om bl.a. avskaffande av regionstyrelserna. Man sade då att den bara skulle ses som en del av ett större arbete som riksdagen så småningom skulle få ta del av. Ett enhälligt utbildningsutskott skrev att vi vill ha detta förslag till riksdagen i budgetpropositionen 1988. Något sådant förslag kom inte, men i propositionsförteckningen återfann vi ett löfte om ett sådant förslag. Våren gick emellertid, och ingen proposition kom. Nu meddelar statsrådet att detta förslag i själva verket lades fram i kompletteringspropositionen, eftersom de allmänna regler som fanns där om statsförvaltningen även skall gälla högskolan. Man frågar sig då om de socialdemokrater i riksdagens revisorer som i maj, betänkandet är daterat den 18 maj, krävde att vi skall få ett nytt anslagssystem för högskolan, inte var medvetna om att detta i själva verket redan var presenterat. Sanningen är naturligtvis att de allmänna resonemang som fanns i kompletteringspropositionen inte på något sätt ger svar på alla de frågor som högskoleenheterna nu har anledning att ställa. När statsrådet säger att besked ”kunde anstå över sommaren” måste jag — mot bakgrund av vad som har hänt under de senaste fyra åren — fråga: Vilken sommar? Det har ju varit en vacker höst — är det indiansommaren som statsrådet avser? När kommer i så fall besked om detta? Eller är det efter nästa sommar som vi får besked?
Herr talman! Avsikten är att ett nytt anslagssystem för också den grundläggande utbildningen skall kunna införas så att det sker en samordning med det treårsprogram som vi har för forskningen. Det betyder att den nu löpande treårsperioden för forskningsprogram bör gå ut för att det skall kunna ske en ersättning samtidigt som vi startar ett treårsprogram för grundutbildningen. Jag menar att vi på högskolans område i vårt utredningsarbete ligger före övriga delar av statsförvaltningen men att det nya systemet bör samordnas med vad som gäller för statsförvaltningen i övrigt.

Herr talman! Det var en synnerligen försåtlig formulering att redovisningen ”kunde anstå över sommaren”, eftersom jag nu tolkar utbildningsministern så att han avser att presentera detta i samband med att den forskningspolitiska propositionen presenteras. Då avses tydligen sommaren 1989. Jag måste säga att jag ställer mig helt frågande inför detta. Detta är en viktig fråga. Det handlar mycket om möjligheterna att avbyråkratisera högskolan och om möjligheterna att föra besluten närmare de verksamma, närmare en lokal arbetsmarknad osv. Jag tycker det är en utomordentligt viktig reform, och riksdagens revisorer har enhälligt påpekat att för att få ordning på ekonomistyrningen beträffande högskolan behöver vi detta system. Var är resultatet av det arbete som uppenbarligen har bedrivits inom utbildningsdepartementet? Har arbetet i utbildningsdepartementet ersatts av ett arbete inom finansdepartementet eller civildepartementet? Får vi ingen redovisning för vad som skall gälla för högskolan?
Herr talman! Ett treårsprogram för grundutbildningen kommer att föreläggas riksdagen samtidigt med att ett treårsprogram för forskningen presenteras. De två delarna knyts därigenom ihop. Därmed har jag inte sagt att principfrågan om anslagssystemet skall behöva vänta ända till den tidpunkt då det gemensamma treårsprogrammet för hela högskolesektorn läggs fram.
Herr talman! Detta är en mycket intressant fråga för högskolan. Många är intresserade av vad regeringen har för tankar. När statsrådet i sitt svar skriver att ”presentationen av vad som skall gälla särskilt för högskolan kunde anstå över sommaren”, måste väl statsrådet — allvarligt talat — ha syftat på sommaren 1988? Det innebär då att vi någon gång i höst skall få veta vad ni tänker er. Med tanke på att vi nu är i mitten på oktober skulle det vara intressant att få veta vad som menas med ”efter sommaren”.
Herr talman! Lars Leijonborgs recensioner av olika årstider tycker jag inte är så väsentliga. Jag vill framhålla att ett förslag som riksdagen kan ta ställning till när det gäller att fastlägga principerna kommer att framläggas i så god tid att det inte innebär någon svårighet att sedan komma fram till en gemensam budgetbehandling beträffande högskolans forskning och grundutbildning.
Herr talman! Jag konstaterar att utbildningsministern — trots att arbete har bedrivits i hans departement i snart fyra år — fortfarande inte kan ange när regeringen avser att lägga fram den proposition som aviserades i propositionsförteckningen i januari 1988.

Herr talman! Lena Öhrsvik har frågat mig varför landstingen kan hindra en kommun att inom gymnasieskolan inrätta social serviceoch omvårdnadslinje. Inom den del av gymnasieskolan som kommunerna i allmänhet har ansvaret för finns en tvåårig social servicelinje. Utbildningen på denna linje leder bl.a. till kompetens att arbeta i äldreomsorgen. I höst startar ett försök med en modernare utbildning — den treåriga omvårdnadslinjen. Den skall ge en dubbel kompetens, nämligen för arbete antingen i kommunens sociala hemtjänst eller också i landstingets hälsooch sjukvård. Denna nya och längre utbildning kan ses som en variant av dagens vårdlinje, som normalt har landstinget som huvudman, vilket bl.a. är motiverat av att landstingets sjukhus och övriga inrättningar vanligtvis används för den omfattande praktikutbildningen. Av dessa skäl är det naturligt att ha landstingen som huvudmän också för försöksverksamheten med den treåriga omvårdnadslinjen. En primärkommun kan också vara huvudman, men detta förutsätter att en överenskommelse träffats mellan kommunen och landstinget. Avslutningsvis vill jag hänvisa till ett gemensamt uttalande av Landstingsförbundet och Svenska kommunförbundet: ”Om alla intentioner med den nya utbildningen skall förverkligas är det nödvändigt att ett samarbete mellan kommuner och landsting kommer till stånd.”

Herr talman! Först tackar jag för svaret. Tyvärr löser det inte de problem som jag har pekat på. Det handlar om en principfråga: Vem skall ha beslutanderätten beträffande denna utbildning? Den sociala serviceoch omvårdnadslinjen är enligt min mening en utveckling av den sociala servicelinjen, för att vi bättre skall kunna möta framtidens behov av välutbildad personal främst inom hemtjänsten. Skolstyrelsen hemma i min kommun, Nybro, hade tänkt delta i försöksverksamheten med den nya treåriga linjen. Men landstinget kunde - med stöd av en bisats i förordningen om försöksverksamheten — säga nej. Detta sker samtidigt som vi här i riksdagen behandlar en proposition om framtidens äldreomsorg där huvudmannaskapet föreslås bli lagt på kommunerna fullt ut. Kommunerna kommer alltså att få ett ännu större ansvar än i dag. I ett läge där vi behöver 10 000 nya medarbetare per år inom hemtjänsten kan det inte vara rimligt att kommunerna hindras att införa en bättre utbildning. Det är viktigt att man får ett besked om att detta veto tas bort, så att man i den pågående planeringen för nästa läsår kan satsa på en utvecklad social servicelinje ute i kommunerna. Därför blir min följdfråga: Kan utbildningsministern tänka sig att ta bort den här bisatsen i 7 § i förordningen om försöksverksamhet med treåriga yrkeslinjer i gymnasieskolan?
Herr talman! I gymnasieskolan har landstinget vanligtvis ansvaret för vårdutbildningen och vidare för jord-, skogsoch trädgårdsutbildningen, där det inte går att ordna så många skolor inom varje län. Den nya utbildning som vi diskuterar här gäller personer som skall arbeta också inom vården. Därför har man förutsatt att landstinget skall ha ett inflytande över var och hur utbildningen ordnas. Det är önskvärt, som jag framhöll tidigare, att landstinget och en kommun kommer överens, i överensstämmelse med de principer som deras resp. organisationer har uttryckt.
Herr talman! Som jag sade förut är detta enligt min mening en utveckling av den sociala servicelinjen. Man kan ju se i kursplanen att de två första åren motsvaras av den sociala servicelinjen. Men det tredje året sker uppdelningen i social service eller omvårdnad. Det är alltså inte en så renodlad vårdutbildning som utbildningsministern här påstår. Därför tycker jag att det i nuvarande läge är mycket viktigt med ett ökat ansvar för kommunerna när det gäller äldreomsorgen. Då borde man följa upp detta med att ge kommunerna en verklig chans att tillgodose det utbildningsbehov som finns. Därför vädjar jag nu till utbildningsministern att fundera på den här frågan en gång till.
Herr talman! Jag har ingenting emot att fundera på saken en gång till och att då också samråda med Landstingsförbundet och Kommunförbundet.

Herr talman! Görel Thurdin har frågat mig om regeringen avser att vidta sådana åtgärder att de utbildningspolitiska målen i grundvux för olika grupper kan uppnås. Hon frågar också hur utsatta län skall kunna fortsätta med regionalt anpassade kurser . Dessa skall rymmas i samma platsram som introduktionskurser för invandrarelever . Eftersom ITK-kurserna nu kan förlängas, är Görel Thurdin orolig för att platserna inte skall räcka också till RA-kurser. Låt mig börja med RA-kurserna. Dessa har ofta ett sviktande elevunderlag. Tre platser av tio står tomma. Att RA-kurserna nu kan få sjunkande elevantal är inte direkt förvånansvärt. I deras karaktär — att vara regionalt arbetsmarknadsanknutna — ligger att de inte är statiska och ständiga. Lika väl som utbildningar inrättas måste de också kunna läggas ned, när elevunderlaget brister alltför mycket. Det blir då naturligt att göra en lokal och regional avvägning av utbudet inom vad vi brukar kalla ”lilla ramen”. Vad så gäller grundvux vill jag nämna att andelen invandrare nu varit — Prot. 1988/89:9 relativt stabil i flera år. Problem kan uppkomma, om någon kommun får en 13 oktober 1988 mycket snabb ökning av icke läsoch skrivkunniga invandrare. I en sådan situation har kommunerna möjlighet till viss omfördelning mellan ramarna för kommunal utbildning för vuxna. Lösningen blir alltså även här att använda den lokala frihet som finns att avväga och besluta om utbudet av utbildning.

Herr talman! Jag har inte gett uttryck för min egen oro genom att ställa den här frågan, utan jag har blivit uppmärksammad på problemet av länsskolnämnder och skolstyrelser. Egentligen är det ju flera mål som vi talar om. Det är ett invandrarpolitiskt mål, som innebär att man verkligen skall ge invandrarna möjlighet till den utbildning som de behöver, både för att ta sig ut på arbetsmarknaden och för att lära sig vårt språk. Vi har också målet att tillgodose andra människor som inte kan läsa och skriva. Sedan har vi de regionalt anpassade kurserna. Nu upplever vi att man måste ställa de här målen mot varandra. Om man höjer ambitionen, t.ex. när det gäller introduktionskurserna för invandrarelever, till det dubbla, och om man inte kan leva upp till den ambitionen, så känner man att det blir fullständigt fel när man måste ställa invandrarna mot personer som är arbetslösa och som kan behöva omskolning i det egna länet därför att arbetsmarknaden är svag. Jag tycker att man inte kan höja ambitionen om man inte dessutom gör det möjligt för de lokala beslutsfattarna att nå målet.

Herr talman! Larz Johansson har frågat mig vad regeringen tänker göra för att alla ungdomar under 20 år skall beredas plats i gymnasieskolan. För läsåret 1988/89 har anslagits 306 000 årselevplatser, varigenom det skulle vara möjligt att anordna 127 000 intagningsplatser i årskurs 1. Till dessa 127 000 platser fanns det den 1 juli 124 000 sökande under 20 år. Antalet platser översteg således antalet sökande, särskilt mot bakgrund av att 12 000 av de sökande senare tackade nej. Att ändå inte de platser riksdagen beslutat om räcker till har en rad väl kända orsaker. Anpassningen av platser på olika linjer till antalet sökande kan sällan bli exakt. Ibland vill vi inte heller att den skall vara det, som t.ex. vid vissa mycket eftersökta utbildningar med dålig arbetsmarknad för ungdomarna. Detta och mer därtill utreddes senast i riksdagen våren 1987 . Så till vad som redan är på väg och vad som ytterligare kan göras: Närmast kommer nu kommunernas möjligheter att göra lämpliga anpassningar efter elevernas val att öka, sedan det s.k. sektorssystemet slopats vid vårens 95 riksmöte. De största bristerna i gymnasieskolans intagningskapacitet finns inom yrkesutbildningen. Flera yrkeslinjer skulle kunna byggas ut ytterligare. Samtidigt är platsutnyttjandet ibland mycket dåligt på vissa yrkesutbildningar. Detta gäller delvis linjer som för närvarande ses över. Det dåliga utnyttjandet beror också på det alltför splittrade utbudet. Jag räknar med att den omstrukturering av yrkesutbildningen som SÖ fått i uppdrag att utreda skall hyfsa den alltför brokiga floran och ge ett system med färre och bredare ingångar. Då får också eleverna lättare att välja och platserna räcker bättre till.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret. Att jag har ställt frågan beror ju på att det här löftet i regeringsdeklarationen inte är särskilt nytt. År 1985 fick vi höra det i samband med riksmötets öppnande, 1986 återigen, 1987 återigen och nu 1988. I våras hade jag anledning att i en debatt här med utbildningsministern peka på vad som de facto har hänt — och att antalet ungdomar som har ställts utanför gymnasieskolan under de här åren faktiskt har ökat. I år är situationen ännu mer alarmerande än tidigare. När vi skildes åt här i våras, kunde jag i debatten peka på att 13 000 ungdomar efter den preliminära intagningen stod utan plats. I augusti fick utbildningsministern ett brev från skolöverstyrelsen, där man talade om att det efter den slutliga intagningen var 12 500 behöriga sökande i prioritetsgrupp 1 som stod utan gymnasieplats. I dag vet vi, enligt uppgifter från SCB, att det är ungefär 8 000 ungdomar som inte har kunnat tas in i gymnasieskolan. Det gäller 8 000 ungdomar som vill ha en utbildning, som har sökt utbildningar och för vilka det inte handlar om de argument som utbildningsministern har redovisat. Då kvarstår min fråga. Om man ställer ut detta löfte, upprepat i regeringsdeklarationen, finns det väl skäl att först försöka klara ut förutsättningarna för att ungdomarna verkligen skall få plats. Vad tänker utbildningsministern göra för att alla ungdomar under 20 år — inte bara i prioritetsgrupp 1, som det här talas om — skall få plats i gymnasieskolan, vilket har utlovats i regeringsdeklarationen?
Herr talman! Jag har nämnt i mitt svar att antalet platser är större än antalet sökande. Men ändå kan inte alla få plats därför att man inte alltid kommer in på den linje man i första hand önskar. Det finns ett litet antal elever som inte är beredda att gå till de linjer där det finns tomma platser för dem. Vi försöker ta hand om de eleverna, vi försöker förbereda dem bättre för att de kanske ett följande år skall kunna komma in på den linje som de sökt till och inte kommit in på. Jag skulle vilja fråga Larz Johansson om Larz Johansson har något mått på det y'terligare antal platser som riksdagen skulle behöva fatta beslut om för att alla skulle få komma in på precis den linje de vill och hur många tomma platser som Larz Johansson räknar med att gymnasieskolorna då skulle behöva innehålla.
Herr talman! Först och främst är det ju precis så som utbildningsministern 13 oktober 1988 säger, att det är ett litet antal ungdomar som inte har accepterat de utbildningsplatser som de har erbjudits. De ungdomar som man måste ta hand om i det kommunala uppföljningsansvaret och som utbildningsministern också talar om är de ungdomar som inte har sökt till och inte vill gå i gymnasieskolan. Nu kommer det därtill ytterligare 8 000 ungdomar som gärna skulle vilja ha gymnasieutbildning. Svaret på utbildningsministerns fråga har vi gett i våra motioner under ett stort antal år här i riksdagen, där vi sagt att gymnasieskolan skall vara totaldimensionerad precis på samma sätt som grundskolan är, dvs. att de ungdomar som vill ha en gymnasieutbildning skall tas in i gymnasieskolan. Så får vi se hur många de är, och så får vi betala vad det kostar. Vi har också påpekat — och det har vitsordats även från regeringshåll — att detta inte är samhällsekonomiskt besvärande på något sätt, eftersom de åtgärder som stat och kommun tillsammans måste vidta för de ungdomar som inte kommer in i gymnasieskolan är betydligt mer kostsamma än det skulle vara att ge dem den gymnasieutbildning som de frågar efter.

Herr talman! Lars Leijonborg har frågat mig om vilka åtgärder regeringen ämnar vidta för att förbättra högskolans grundutbildning och för att förbättra lärarnas pedagogiska kunskaper: Regeringen lade i den senaste budgetpropositionen stor vikt vid ett utökat uppföljningsoch utvärderingsarbete för den grundläggande högskoleutbildningen. I propositionen utgick jag från att UHÄ skulle inrikta sin personalutbildning för högskolan i högre grad än tidigare på grundläggande rent pedagogiska frågor i vad avser samspelet mellan lärare och elever. Jag är övertygad om att många lärare inom högskolan gör goda insatser i undervisningen och bedriver sitt arbete med stort engagemang. Det finns givetvis alltid utrymme för förbättringar. Sådana kan man bara till en del åstadkomma genom att regering och riksdag anbefaller pedagogiska kurser för högskolelärare. I stället krävs ett hårt och målmedvetet lokalt arbete där lärare och studenter samverkar för att höja utbildningens kvalitet. Ett viktigt inslag i detta lokala arbete är att tillmäta pedagogiska meriter stor vikt vid tjänstetillsättningar. Under senare år har regering och riksdag i sina högskolepolitiska beslut lagt stor vikt vid forskningsfrågorna. Detta kan ibland ha lett till att man vid högskolorna fått intrycket att statsmakterna ansett att grundutbildningen varit mindre viktig. Jag menar att man i framtida beslut måste försöka uppnå bättre samspel mellan högskolans båda huvudverksamheter. Detta bör underlättas genom övergång till treåriga budgetramar för hela högskolan. ” Även resultaten från utredningen om forskning vid de mindre högskolorna bör kunna verka i denna riktning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Nu för tiden kommer nästan dagligen larmrapporter från skilda delar av den offentliga sektorn om kriser, personalflykt och sådant. Vi som är politiker på 80-talet måste försöka urskilja vilka av alla dessa larmsignaler som är verkliga och vilka som har mindre behjärtansvärda syften. Det förekommer nog — det skall vi vara medvetna om — larmsignaler som mera har lönepolitiska motiv eller gäller revirbevakning o. d. Jag är emellertid för min personliga del övertygad om att de larmsignaler som av och till kommer från högskolevärlden i de allra flesta fall är djupt berättigade. Ett skäl till att jag ställde den här frågan är att jag tror att det är nödvändigt att vi får en kursomläggning i politiken på så sätt att grundutbildningens kvalitet prioriteras hårdare. Utbildningsministern säger i sitt svar att högskolan har ”fått intrycket” att forskningen har prioriterats framför grundutbildningen, men det är inte bara ett intryck utan det finns mycket hårda ekonomiska realiteter bakom en sådan upplevelse. Det finns sådana kvalitetsbrister att det är nödvändigt med nya grepp. Jag hade hoppats att statsrådet möjligen skulle utnyttja det här tillfället att annonsera sådana. Det jag särskilt har velat lyfta fram är behovet av pedagogisk utbildning för högskolelärare. En synpunkt man mycket ofta möter från studenter är att det är en stor brist i högskolan att de som undervisar har otillräckliga pedagogiska kunskaper. Då räcker det inte med att statsmakterna ”anbefaller” sådana kurser, som statsrådet säger i svaret, utan man måste först och främst anordna sådana kurser. Det är därför folkpartiet här i riksdagen har föreslagit större ekonomiska medel för sådana ändamål. Det har emellertid socialdemokraterna avvisat. Jag vill fråga statsrådet om han är beredd att ändra inställning på den punkten.
Herr talman! Jag tror ingen räknar med att vi skulle kunna ha en särskild lärarhögskola för dem som skall undervisa vid universitet och högskolor, men likväl är det, som Lars Leijonborg har sagt, angeläget att lärarna vid högskolorna lägger ned ökad uppmärksamhet på de pedagogiska frågorna. Det sker också vid många högskolor, och man väljer förmodligen olika metoder för att nå det målet.

Prot. 1988/89:9 Herr talman! Vi är säkert överens om behovet av bättre pedagogisk 13 oktober 1988 skicklighet bland högskolelärare, och jag uppskattar statsrådets intresse för XXX GG detta. Jag har ändå en något annan verklighetsbild av tillståndet på fältet. Jag Om dep olitiska fly kttror att det är alldeles för ovanligt att de som undervisar i högskolan har ingarna från Chile tillägnat sig särskilda pedagogiska kunskaper förutom dem som de kan ha av naturen så att säga. Det tror jag är synd. Jag håller med om att vi inte skall en särskild lärarhögskola för högskolelärare, men jag anser att man på ett helt annat sätt än hittills bör prioritera den här uppgiften. Det kommer att kräva ekonomiska resurser, och sådana har folkpartiet föreslagit. Men det har röstats ner här i riksdagen. Det vore bra om statsrådet drog slutsatsen av sin insikt att i nästa budgetproposition anvisa större medel för detta.

Herr talman! Jan Jennehag har frågat mig vilka åtgärder jag planerar för att säkra möjligheterna för oppositionella från Chile att finna en fristad i Sverige. Jag vill inledningsvis poängtera att de som är flyktingar och är i behov av skydd i Sverige har rätt att få en fristad här. Detta gäller oberoende av från vilket land de kommer. Sverige har alltid visat ett stort engagemang för det chilenska folkets kamp och gett skydd åt de oppositionella mot diktaturen i Chile. När en utlänning söker asyl i Sverige prövas det om han är i behov av skydd här. Vi har god kännedom om förhållandena i Chile och mycket goda möjligheter att via olika kanaler utreda ett sådant skyddsbehov. Det görs en ingående prövning hos invandrarverket och i regeringen. Varje ärende prövas individuellt. De ärenden som avgörs av regeringen föredras för mig personligen. Under år 1987 beviljades 1 600 chilenare uppehållstillstånd i Sverige som flyktingar eller som jämställda med flyktingar. Därtill kommer ett antal som fått uppehållstillstånd av humanitära skäl. Chile är emellertid ett land med stor arbetslöshet och med svåra ekonomiska problem. Många lämnar landet också av sådana skäl. Dessa kan inte med åberopande av asylrätten räkna med att få stanna i Sverige. I Förutom de som reser till Sverige på eget initiativ tar svenska myndigheter ut skyddsbehövande på den s.k. flyktingkvoten. Då förfrågan görs av chilenska hjälporganisationer eller av oppositionella partier kan besked lämnas inom 48 timmar. Inget annat land i världen kan i dag ge så snabba svar på kvotförfrågningar. Sverige kommer liksom hittills att solidariskt erbjuda skydd åt dem som I förföljs i Chile.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Det är i princip mycket tillfredsställande. Jag har engagerat mig en del i Timrå flyktingstödgrupp — jag bor i Timrå — och jag har då kommit i kontakt med chilenska flyktingar som fått leva i osäkerhet under lång tid i Sverige. Det finns chilenska medborgare, som deserterat från militärtjänst, som varit verksamma som kommunister i Chile och som öppet varit verksamma som kommunister i Sverige i vpk:s ungdomsförbund eller i partiet. Sådana personer har utvisats. Vilken framtid väntar dem i Chile? Alldeles oberoende av hur vi tolkar resultatet av folkomröstningen finner jag att dessa personers oro över sin framtid måste vara synnerligen berättigad. Den officiella politiken måste stämma överens med behandlingen av enskilda fall. Det är behandlingen av enskilda fall som utgör politiken.
Herr talman! Jag vill försäkra Jan Jennehag om att behandlingen av de enskilda ärendena stämmer överens med den officiella politiken. När Jan Jennehag i sin fråga gör gällande att personer som uppenbart är politiska flyktingar utvisas är detta en falsk beskrivning av verkligheten. Så förhåller det sig inte. När Jan Jennehag i sin fråga påstår att vi utvisar chilenare för att statuera exempel är detta närmast att betrakta som förtal av vår flyktingpolitik. Vi försöker driva en konsekvent flyktingpolitik med tillämpning av lag och gällande praxis. Det chilenska folket har nu i folkomröstning sagt nej till diktaturen. Vi förväntar oss naturligtvis att makthavarna kommer att fullfölja den utlovade demokratiseringsprocessen. Sverige kommer, som jag sade tidigare, att solidariskt ta emot flyktingar från Chile så länge situationen är sådan att det finns behov för chilenare att söka skydd undan förföljelsen.
Herr talman! Jag är medveten om att statsrådet och jag gör olika bedömningar av den här frågan. Mina bedömningar grundar sig på personliga kontakter med enskilda personer. Invandrarministerns bedömningar grundar sig säkert i många fall också på personliga kontakter, men i huvudsak måste naturligtvis de svar som invandrarministern lämnar i sådana här sammanhang grundas på det som tjänstemän har utrett och det som framkommer i en sådan procedur. Jag påstår alltså att det finns fall där den officiella politiken inte överensstämmer med det praktiska handlandet. Det är bara att beklaga att vi kommer till olika slutsatser i en sådan här fråga.
Herr talman! Jan Jennehag hänvisar till personliga kontakter. Jag vill välkomna Jan Jennehag att i de enskilda ärendena lämna det ytterligare sakmaterial som han anser sig sitta inne med. Det kommer att beaktas i ärendehandläggningen. Vi välkomnar allt material som i sak tillför ärendena någonting nytt. När Jan Jennehag fortsätter att hävda att vi har utvisat flyktingar till Chile, Prot. 1988/89:9 vilka är i behov av skydd här och att det möjligen skulle ha gått dem illa vid 13 oktober 1988 hemkomsten till Chile, ber jag om exempel på detta. Vi kommer i så fall att så långt det är möjligt noga utreda hur förhållandena faktiskt är. Hittills har vi inte fått några sådana exempel.
Herr talman! Det sista statsrådet sade var utomordentligt glädjande. Jag kommer att ta kontakt med Georg Andersson för vidare diskussion om dessa frågor.

Herr talman! Ingrid Sundberg har, mot bakgrund av arbetskraftsbristen i södra Sverige, frågat mig vilka möjligheter det finns att genom dispensförfarande anställa asylsökande. Maria Leissner har frågat om jag är beredd att verka för att kommunerna får möjlighet att inrätta beredskapsarbeten såväl för flyktingar som för asylsökande. Jag besvarar båda frågorna i ett sammanhang. När det gäller temporära arbetstillstånd besvarade jag en fråga så sent som för en vecka sedan här i kammaren och hänvisade då till riksdagens ställningstagande att arbetstillstånd borde beviljas först sedan uppehållstillstånd har beviljats. Jag betonade också att ett omfattande reformarbete har inletts med syfte att drastiskt förkorta handläggningstiderna och därmed komma till rätta med de problem som de långa väntetiderna innebär. Svaret på Ingrid Sundbergs fråga blir mycket kort. Gällande rätt lämnar inte utrymme att dispensvägen ge asylsökande möjlighet att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Beträffande Maria Leissners fråga om beredskapsarbeten vill jag framhålla att beredskapsarbete används huvudsakligen i tider av arbetsbrist. I det goda arbetsmarknadsläge som nu råder finns inte någon omedelbar anledning att öka antalet beredskapsarbeten. En sådan insats skulle inte heller lösa företagens arbetskraftsproblem. Alla ansträngningar bör i stället inriktas på att flyktingar som redan har arbetstillstånd anställs på de lediga arbeten som finns. Särskilda åtgärder har också vidtagits i detta syfte. Regeringen följer den fortsatta utvecklingen med uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag är medveten om att frågan diskuterades här i kammaren förra veckan. Jag vill fråga om inte statsrådet kunde tänka sig någon form av förslag till riksdagen, om det måste bli det, för att åstadkomma möjligheter till dispens. Inte alla asylsökande behöver få dispens. Man kunde börja med en 101 försöksverksamhet inom en viss grupp, t.ex. ensamstående män. Oftast är det de som inte minst på de små orterna saknar någon form av sysselsättning under dagarna. I Sjöbo i Skåne genomfördes en folkomröstning. Resultatet var för mig och säkert också för statsrådet utomordentligt förvånande och förfärande. Här är inte platsen att diskutera hur den inställning som visade sig i Sjöbo har kommit till. En sak är emellertid säker och det är, att om samhället hade visat en ökad vilja att använda den arbetskraft som trots allt finns tillgänglig och vill arbeta när det finns ett sådant behov av den, så hade det rent humanitärt bidragit till att skapa en ökad förståelse för invandrarnas ställning i vårt land. Man kan hänvisa till gällande rätt, men förslag om försöksverksamhet, en ändring, att lägga fram förslag till dispensmöjligheter skulle få stor positiv verkan. Regeringens ovilja till detta är kanske något cynisk.

Herr talman! Jag vill tacka invandrarministern för svaret. Flyktingförläggningar kan ibland urarta till ett slags hopplöshetens borg, där de asylsökande lever i ett vakuum, ibland under många år, i väntan på besked. Tiden har för de här människorna upphört, eller rättare sagt blivit oändlig, i väntan på besked. I Dagens Nyheter för några dagar sedan beskriver en ugandier som heter Edwin Senobe sina känslor så här: Du förlorar din värdighet, du förlorar din moral. Vi är tacksamma för att Sverige tar emot flyktingar, men detta är nedbrytande. För oss är detta ett år då livet varit dött. Om vi åtminstone tilläts arbeta under väntetiden skulle vi slippa känna oss generade som nu över de pengar vi får, och vi skulle kunna tänka på något annat än väntan. Jag är övertygad om att invandrarministern har hört liknande synpunkter under sina många besök i flyktingförläggningar runt om i Sverige. Det är inte bara de asylsökande och folkpartiet som har åsikten att någonting måste göras, utan också fler och fler kommuner vill ta vara på de asylsökandes arbetsvilja. För att då inte införa ett gästarbetarsystem bakvägen har vi från folkpartiets sida föreslagit beredskapsarbetsmodellen — självfallet i både privat och offentlig sektor. Även andra modeller som har samma syfte kan vi naturligtvis tänka oss. Visst är det möjligt att finna något sätt att lösa det här problemet; jag tycker inte att invandrarministern här har redovisat några bärande argument emot. Även flyktingar som har uppehållstillstånd har problem att finna arbete. De utdragna väntetiderna och de svårigheter som finns för invandrare på arbetsmarknaden gör att det går mycket lång tid innan man kommer loss från ett passivt bidragsberoende, och detta är oerhört nedbrytande för flyktingar som befinner sig i den situationen. Invandrarministern nämner i sitt svar särskilda åtgärder. Vilka särskilda åtgärder är det? Kan man inte tänka sig att det görs någonting från statens Prot. 1988/89:9 sida för att stimulera kommuner att pröva halvtidsarbete och halvtids 13 oktober 1988 svenskundervisning? Det finns exempel på att detta fungerar alldeles RE - : AR Om sysselsättning för utmärkt, inte minst i Vingåkers kommun. ÖS NaN ÖN a å är vissa invandrare och Jag vill vädja till invandrarministern: Låt flyktingar och asylsökande SS asylsökande arbeta med något meningsfullt!